Herr talman! Görel Thurdin har frågat mig om vilka mätningar som har gjorts vad gäller utsläppen av freon från kärnkraftverken samt vilka åtgärder regeringen i avvaktan på att kärnkraften avvecklas avser att vidta för att förhindra freonutsläpp från kärnkraftverken. Jag kan informera Görel Thurdin om att det vid driften av kärnkraftverken i Sverige inte används några freoner eller andra CFC-föreningar — varken i kärnreaktorn eller i anslutning till denna. Dessutom kan jag informera om att det i den artikel som Görel Thurdin hänvisar till i sin interpellation redovisas även vissa andra felaktigheter. Bl. a. har CFC-föreningar sammanblandats med ädelgaser, vilket inte är samma sak. hindra freonutsläpp från kärnkraftverk I kärnkraftverken, liksom i många andra industrier av denna storleksordning, finns det emellertid konventionella kylanläggningar av typen kylskåp, luftkonditioneringsanläggningar etc. i vilka CFC-föreningar används. Vid Ringhals kärnkraftverk finns det dessutom en tvättanläggning för kläder där CFC används. Någon mätning av CFC-utsläpp sker således inte vid de svenska kärnkraftverken och har inte heller varit aktuell, eftersom det inte genereras några 'CFC-utsläpp från de svenska kärntekniska anläggningarna. De åtgärder som regeringen avser att vidta för att förhindra utsläpp av CFC-föreningar kommer att redovisas för riksdagen under våren 1988.

Herr talman! Jag vill först tacka miljöministern för svaret. Jag ställde interpellationen med anledning av bl.a. en artikel i tidningen Hälsa, och jag är väl medveten om att artikeln innehåller osaklighet i vad gäller sammanblandning av krypton och freon. Båda ämnena påverkar atmosfären, men på olika sätt. Jag skall återkomma till det senare. Jag hade själv tidigare observerat artikeln. Men det var först när en person ringde upp mig och påminde mig om den som den ledde till handling. Det sägs att vi politiker skall föra folkets talan. Jag tyckte då att det fanns anledning att ställa frågan från oroliga människor i vårt land. Det finns dessutom skäl att uppmärksamma allt som förs fram när det gäller kärnkraften. Det ges ju inte precis någon spontan information från berörda parter. Vi folkvalda har därför ett stort ansvar när det gäller att se till att nödvändig information kommer fram. Så till artikeln och min fråga. Frågan och svaret på denna har bidragit till att klarlägga osakligheten i artikeln och också bidragit till att vi fått klarhet i att inga freonutsläpp sker från kärnkraftverken. Jag hoppas att tvättanläggningen i Ringhals inte i efterhand visar sig bidra till ytterligare freonutsläpp. Jag utgår ifrån att Birgitta Dahl kan lugna mig på den punkten. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att vårens miljöproposition kommer att klarlägga regeringens handlingsprogram i vad gäller freonutsläppen över huvud taget. Med tanke på den kommande propositionen finns det all anledning att observera ädelgasen krypton, som egentligen var orsaken till min fråga. Klimatförändringar är miljöproblem som är nära förbundna med andra, såsom försurning och hotet mot ozonlagret. Alla dessa problem beror på föroreningar av atmosfären på grund av mänsklig verksamhet. Koncentrationen av vissa gaser i övre och undre delarna av atmosfären ökar. Om nuvarande trend fortsätter, kan det ske en påverkan på klimatet och skador på ozonskiktet. Detta konstaterades bl.a. vid en konferens i Villach 1985 om framtida klimatförändringar på grund av luftföroreningsutsläpp. Konferensen konstaterade vidare att stor osäkerhet råder om olika luftföroreningars påverkan och uppmanade regeringar och mellanstatliga organisationer att medverka till att förbättra kontroll och övervakning av de aktuella gaserna. Ädelgasen krypton, som förekommer i bl.a. kärnkraftverk, misstänks kunna påverka såväl klimatet som ozonskiktet. Internationellt pågår en debatt om kryptonets roll i detta sammanhang. Radioaktivt krypton släpps ut istora mängder från kärnkraftsanläggningar över hela världen. Ädelgaserna kan som bekant inte inneslutas. Radioaktivt krypton joniserar, dvs. klyver befintliga molekyler, och kan påverka andra gaser i atmosfären. Vetenskapsmännen misstänker att kryptoner kan ladda partiklar och på så sätt utlösa åskväder. Svenska klimatforskare anser att kunskaperna är klart otillräckliga för att man skall kunna bedöma effekterna av utsläpp av krypton. Jag vill mot denna bakgrund fråga miljöministern om hon är beredd att i enlighet med Villach-konferensens rekommendationer stödja forskning om kryptonets effekter på atmosfären genom jonisering och ozonbildning.
Herr talman! Först vill jag konstatera att det är litet trist att pressen genom att kontrollera fakta dåligt i de artiklar som man publicerar bidrar till att sprida oro bland människor. Den här nämnda artikeln är faktiskt i en rad avseenden helt stollig. Naturligtvis är det viktigt att vi i sådana här sammanhang kan klargöra vad som är korrekt. Jag tycker att man på den här punkten kunde kräva litet mer av en tidning som dessutom heter Hälsa. När det gäller Görel Thurdins fråga vill jag säga följande. Utsläppen av ädelgaser, inkl. krypton, kontrolleras i de svenska anläggningarna. Självfallet är vårt intresse för ozonskiktet, klimatförändringar och luftföroreningar sådant att det gäller alla ämnen som på något sätt utgör en fara för människors hälsa, för miljön eller det ekologiska systemet. Sådan forskning är prioriterad, men det räcker ju inte bara med forskning, utan det krävs åtgärder. Jag kan försäkra att vi i den miljöproposition som vi kommer att redovisa, liksom i det fortlöpande arbetet, ser med stort allvar också på frågan om ädelgaserna och deras inverkan. Vi arbetar internationellt för att alla länder skall se med det allvar som krävs på de här frågorna och att man bl.a. vid driften av kärnkraftverk, för att återgå till de anläggningar som var utgångspunkt för frågan, skärper säkerheten i olika avseenden, för den är inte tillräckligt bra ute i världen.

Herr talman! Jag ser fram emot propositionen, för jag tror att den kanske kan konkretisera debatten i olika viktiga frågor. Men jag vill också visa på en sak när det gäller detta med information och hur ansvariga tjänstemän uppfattar behovet av information. Det är lätt att skratta åt människor som är rädda, och man tycker kanske att de ger uttryck för hysteri och fanatism, om man inte själv har varit utsatt för samma oro. Jag vill hänvisa till ett papper som jag fått för kännedom och som visar att en ansvarig tjänsteman på Vattenfall skrivit till tidningen Hälsa med anledning av min interpellation. Han tyckte att sakfelet enbart givit upphov till politiskt käbbel. Detta visar hur stor vikt man lägger vid informationsfrågor. Jag tycker att Vattenfall, där man hade fått kännedom om artikeln, redan tidigare kunde ha pekat på att det var fråga om ett sakfel och tillrättalagt detta i stället för att lägga ansvaret på tidningen att återkomma i frågan. Kunskapen i dessa frågor finns kanske i större utsträckning på Vattenfall. hindra freonutsläpp från kärnkraftverk Det är också beklagligt att tjänstemannen i sitt brev säger att det finns viktigare saker än att tillrättalägga sakfel. Trots allt har artikeln och interpellationen fäst uppmärksamheten på att även andra problem än radioaktiviteten är förenade med kärnkraftverken, t.ex. ädelgaser, och visat att det kanske finns behov av en bättre och mera spontan information om kärnkraftverken.

Den mänskliga faktorn gör sig påmind då och då, bl.a. i form av oro. Det är nödvändigt att ägna uppmärksamhet även åt frågor av lägre teknisk dignitet i kärnkraftverken.
Herr talman! Jag vill självfallet inte kommentera en andrahandsuppgift om vem som har skrivit vad i brev. Däremot vill jag säga att såväl myndigheterna, inkl. kärnkraftsinspektionen, som ägarna av våra kärnkraftverk har en klar skyldighet enligt lagen och sina instruktioner att informera och att lägga ned mycket arbete på information. Det är också främst i syfte att öka informationen som de lokala säkerhetskommittéerna har kommit till. Jag vill vidare säga att de exempel som Görel Thurdin anförde faktiskt är goda prov på den öppenhet med vilken de svenska myndigheterna informerar om allt som de iakttar vad gäller säkerhetsfrågorna vid kärnkraftverk. Det är t.ex. därför som utsläppen i Forsmark har blivit kända. Det är ett exempel på att det förekommer en kontinuerlig offentlig rapportering, som är fullständigt öppen för alla, och så skall det vara.
Herr talman! Jag håller i och för sig med Birgitta Dahl om att vi i vårt land har en i förhållande till vad som är fallet i många andra länder mycket stor öppenhet när det gäller information. Men en del personer som har en mera ansvarig ställning på kärnkraftsområdet än jag tycker att informationen inte skall komma fram på det vis som skett här, dvs. i efterhand, när det har förekommit brott mot säkerhetsföreskrifter. På något sätt måste dessa frågor uppmärksammas. Säkerhetsföreskrifterna syftar ju till att något dämpa den oro som finns över kärnkraften. Tjernobylolyckan gav en mycket stor erfarenhet därvidlag och har kanske bidragit ganska mycket till att utveckla viljan till information. Jag ser nu fram emot propositionen. Birgitta Dahl säger åtminstone att hon arbetar mycket seriöst med dessa frågor, och vi får väl anledning att diskutera dem i samband med propositionens behandling.

Herr talman! Sven Munke har frågat mig vad jag avser att föreslå för att miljöfarligt avfall från svensk stålindustri skall användas som råvara i produktionen vid ScanDusts återvinningsanläggning i Landskrona. Låt mig först säga att jag är besviken över händelseutvecklingen i fallet ScanDust sedan tillståndet enligt miljöskyddslagen lämnades. Jag har också förståelse för den opinion mot bolagets verksamhet som uppstått i Landskrona. Jag vill samtidigt framhålla att det är nödvändigt att finna bra metoder för omhändertagande av miljöfarligt avfall. I fråga om stålverkens och metallindustrins avfall är det angeläget att finna metoder för att återvinna metallinnehållet. Den ursprungliga tanken bakom ScanDusts anläggning i Landskrona var därför god. Det är därför beklagligt att syftet med anläggningen inte har nåtts. När det gäller den fråga som Sven Munke ställt till mig vill jag framföra följande. Det tillstånd enligt miljöskyddslagen som bolaget fått innebär att bolaget får behandla 70 000 ton avfall per år. Redan när tillståndet lämnades stod det klart att endast en del av detta avfall skulle levereras från svenska industrier. Som villkor för det lämnade statsbidraget angavs att 22 000 ton av de restprodukter som årligen tillförs anläggningen skall ha uppkommit i Sverige. I början av år 1986 fick bolaget tillstånd av statens naturvårdsverk att årligen importera 48 000 ton av det aktuella avfallet. På grund av svårigheterna att få återvinningsanläggningen att fungera tillfredsställande kommer, enligt vad jag erfarit, tills vidare bara rostfritt stoft att behandlas där. Mängden sådant stoft som uppkommer i svenska stålverk uppgår till omkring 10 000 ton per år. Naturvårdsverket har därför frånfallit kravet på att minst 22 000 ton per år av avfallet skall levereras från svenska stålverk. Tillståndsbesluten för de svenska stålverken har i flertalet fall formulerats på sådant sätt att länsstyrelserna har möjlighet att ålägga företagen att leverera sitt avfall till upparbetning när det finns förutsättningar för detta. Länsstyrelserna kan därför ålägga stålverken att leverera sitt avfall till ScanDust i den utsträckning som återvinningsanläggningen klarar av att behandla detta avfall.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är med tillfredsställelse som jag konstaterar att statsrådet visar samma besvikelse som den som finns bland befolkningen i Landskrona över att man inte har lyckats med den här anläggningen, ett misslyckande som naturligtvis är att beklaga. Man måste förstå dem som är kritiska i Landskrona, som är en kommun som sedan tidigare är hårt belastad. Det riktades redan från början mycken kritik mot anläggningens förläggning dit. Det var inte så konstigt, eftersom — som statsrådet säkert vet — luftföroreningarna i Landskrona är betydande, inte minst från detta nya företag. Regeringen drog ned på dessa utsläpp och ändrade koncessionsvillkoren, vilket också har-mottagits med tacksamhet. I dagarna har miljöoch hälsoskyddsnämnden i Landskrona fått prover på grönkål som har odlats i anslutning till företaget. I dessa prover uppgår t.ex. blyinnehållet till halter som ligger 20 gånger högre än vad som är acceptabelt vid användning som människoföda. Det har också gjorts liknande undersökningar på andra platser i kommunen. Det är klart att befolkningen blir uppskrämd av sådana rapporter. Det är också beklagligt att företaget har släppt ut cyanider och liknande och därigenom tagit död på fisken på en mycket känd yngelplats i Öresund. Enligt en del pressuppgifter är kapaciteten, eftersom man har tagit bort zinket från produktionen, nu 30 000 ton per dag. Enligt företagets egna uppgifter kan man lyckas få in ungefär 5 000 ton svenskt avfall. Det är ca 15 96 av vad man kan bearbeta. Som bekant hämtar man då annat stoft, bl.a. från Tyskland. Detta innebär att avfallet kommer till Landskrona. Det försvinner inte därifrån utan stannar kvar dels i form av luftutsläpp, dels i form av slagg. Statsrådet säger nu att länsstyrelserna på de platser där, de företag som producerar stoftet ligger har möjlighet att ålägga vederbörande företag att leverera avfallet till ScanDust eller någon annan liknande anläggning. Min fråga är då: Kommer länsstyrelserna att ålägga företagen detta? De har möjligheten, men kommer de att använda sig av den? För att ta emot stoftet måste återvinningsföretaget ta ut en avfallsavgift. Det har förekommit uppgifter i pressen om att denna avfallsavgift avskräcker företagen från att leverera sitt stoft; i stället dumpar man det på gammalt sätt. Det var väl inte precis meningen med denna anläggning. Jag vill samtidigt ställa en annan fråga, som gäller zinkstoft. Det zinkstoft som kom till ScanDust exporterades till Spanien för uppbearbetning, men hur blir det med det zinkstoft som produceras? Skall det också exporteras, eller skall det dumpas i likhet med en stor del av det rostfria stoftet?
Herr talman! Jag tror att Sven Munke och jag är överens om att i den situation som har uppstått måste alla goda krafter samverka för att hitta goda lösningar både i fråga om ScanDust och i fråga om hur vi skall hantera sådant här avfall och återvinna metall. När det gäller Sven Munkes första fråga om länsstyrelserna är det så, att de är tillsynsmyndigheter och har rätt, möjlighet och skyldighet att använda sitt ansvar för att ge de föreskrifter som behövs. Som jag nämnde i mitt svar är också tillstånden i allmänhet ursprungligen så utformade att länsstyrelserna kan göra detta. Men de kan dessutom göra det enligt sin allmänna tillsynsskyldighet. Som Sven Munke vet fullgör myndigheterna i Sverige sina åligganden på eget ansvar. Som ansvarigt statsråd skall jag inte lägga mig i hur myndigheterna hanterar enskilda ärenden, men jag kan väl uttala mig så här: Jag förutsätter att de ser med allvar på denna fråga och noggrant ser till att den här sortens avfall hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Deponering är ingen bra metod. Skälet till att man också importerar avfall från utlandet är helt enkelt att man på det sättet skall bidra till att få ekonomi i anläggningen. När det slutligen gäller zinkstoftet så går de nuvarande planerna ut på att det skall tas om hand i Västtyskland vid en anläggning där som kan hantera det. Vi måste naturligtvis noggrant följa utvecklingen, så att det inte uppstår nya problem, men förutsättningen för det tillstånd enligt miljöskyddslagen som gavs före jul var att vi kände till att denna rekonstruktion var i hamn och att man hade en viss säkerhet för att det nu skulle gå bättre. Jag vill också säga att det inte är slutliga villkor för utsläpp till luft och vatten som har meddelats. De utredningar och förslag till slutliga villkor som bolaget ålagts att redovisa skall ges in till koncessionsnämnden före utgången av innevarande månad. Därefter kommer koncessionsnämnden att ta upp frågan till slutligt avgörande.
Herr talman! Jag kan hålla med statsrådet om detta. Även om det finns skäl för länsstyrelserna att föreskriva för dessa företag hur de skall hantera sitt avfall, är det inte säkert att de gör det. Vi har nyligen i Landskrona haft en, om jag får tillåta mig uttrycket, farsartad rättegång beträffande de utsläpp som förekommit. Invånarna i Landskrona är mycket kritiska, inte minst efter den rättegången. Även om statsrådet inte anser sig kunna föreskriva att länsstyrelserna skall utöva den rätt de faktiskt har, hoppas jag att de tar del av den debatt som vi haft i dag och att det ger någon effekt.

Herr talman! Jag får tacka utrikesministern för svaret. Jag instämmer i förhoppningen att gisslan i Libanon kommer att släppas fri snart. Svaret på interpellationen har av förklarliga skäl dröjt. Mycket har hänt. Fortfarande finner jag emellertid en obalans i regeringens politik. Att i en så komplicerad konflikt som denna endast ägna sig åt en av parterna och lägga all skuld på denna tyder på historielöshet. I nutida svensk historieskrivning börjar krisen i Mellanöstern 1967. Alla vet att krig och våldsdåd i stor och liten skala har ägt rum sedan 1947 och även tidigare. Gaza ockuperades liksom Västbanken 1949 av Egypten och Jordanien. Regeringen vill inte heller tillstå att PLO i sina grunddokument som helhet har förbundit sig att krossa Israel. Jag avser artiklarna 1, 2,9, 15, 19 och 21 i det nationella palestinska fördraget som godkänts på nytt vid varje PNC möte. Svensk utrikespolitik utgår tydligen från att framsteg mot fred kräver hårda påtryckningar på Israel, men inga krav på arabstaterna. Egyptens president tillstod i ett uttalande i Bahrein härförleden att detta förstärker konflikterna. Utrikesministerns hänvisning till folkrätten haltar. Låt mig citera folkrättsexperten Theutenberg: ”De stater som berörs av Mellanösternkonflikten är genom sitt medlemskap i FN förpliktade att följa nu gällande rättsnormer. Att klandra den israeliska statens existens och att hota med krig för att åvägabringa dess undergång är ett brott mot den internationella rättsordningen.

Att kritisera Israel och konstatera fel och brister är inte svårt. Varje land har brister, och i trängda situationer förvärras bristerna. Israel är en fri och öppen demokrati med domstolar som ingriper och bestraffar övergrepp, men att tränga bakom totalitär propaganda är svårt för politiker och media. Följde då Israel folkrätten t.ex. 1967? Jag citerar Theutenberg igen: ”Från folkrättslig synpunkt är det av vikt att konstatera att argumenten talar för att Israel agerade till försvar för sina egna territorier — — —. Att hävda disproportionalitet låter sig knappast göras. Ockupationen är således helt i enlighet med folkrätten.” Dessutom tillämpas jordansk och egyptisk lag på Gaza och på Västbanken. Det är alltså orättvist att hävda att militära maktmedel är Israels enda metod att handskas med sina problem; och att man åsidosätter mänskliga rättigheter. Om Israel hade använt de maktmedel som andra makter brukar använda i området, skulle upploppen ha stoppats första dagen. Jag vill erinra om den massaker som skedde i Hama i Syrien 1982, där den vanligast förekommande dödssiffran uppges ligga omkring uppåt 20 000. Förödelsen var ohygglig. Rapporteringen i svenska massmedier var knapphändig. Så till vad som främjar fred. Israel och Egypten har visat hur fred kan uppnås. Det krävs förutom förhandlingar också att bägge parter erkänner varandras existens. En hoppfull reaktion från andra arabstater hade kunnat uttryckas så här: Det är kanske ingen idealisk fred, men det är ändå en framkomlig väg. I stället agerade man fientligt, inte minst mot Egypten. Detta omintetgjorde en konfliktlösning. Ordalydelsen i slutet av Sten Anderssons svar är förvånande: ”Som vi uppfattar dessa” — alltså resolutionerna 242 och 338 — ”skall Israel efter förhandlingar dra sig tillbaka från de år 1967 ockuperade områdena — — —.” Varför citerar den svenska regeringen FN-beslutet på ett felaktigt sätt? Jag citerar Theutenberg ännu en gång: ”Därest man följer debatten i säkerhetsrådet finner man att den obestämda formen ”territories' är insatt i texten med avsikt.” Detta framgår av senare uttalanden av den brittiske representanten Lord Caradon och i debatter i det brittiska underhuset kring tolkningen och avfattningen av resolution 242: ”De existerande demarkationslinjerna vid utbrottet av 1967 års krig torde näppeligen kunna karakteriseras som ”säkra” eller ”erkända” ”. Slutsatsen som Theutenberg drar innebär att de äldre gränserna och demarkationslinjerna måste kunna bli föremål för ändringar i ett fredsavtal. Varför envisas regeringen med att använda ordet territorium i bestämd form? Varför förändra innebörden av resolution 242? Bias underlättar inte konfliktlösningar. Varför fördöma det land som verkligen vid fredsförhandlingar avträtt stora landområden av utomordentlig vikt i militär-strategiskt och ekonomiskt avseende? Israel har i handling visat att man gör stora ekonomiska offer för fred. Men var fanns fredsviljan på arabsidan före 1967 och fram till 1977? Reaktionerna på Camp David-avtalet har jag redan nämnt. Är det verkligen förenligt med svenska intressen att entydigt ta avstånd från den enda västerländska demokratin i området?

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Även min interpellation ställdes med anledning av talet i FN före jul. Sorg, smärta, oro. Det är vad vi alla känner i dag. Vi är sorgsna och upprörda över att människoliv går till spillo på Västbanken och i Gaza, sorgsna på samma sätt som vi är var helst i världen människor dödas. Vi känner smärta för dem som far illa, känner oro för framtiden. Det som sker i dag kan inte försvaras. Det som sker i spåren på varje ockupation, nämligen våldet, måste fördömas. Att människor misshandlas, att människor dödas, allt detta är oacceptabelt. Vi som är Israels vänner måste kritisera det vi anser vara orättfärdigt. Vi måste kritisera, ibland fördöma. För att kunna göra detta måste vi vara rättvisa. Det är en grundregel. Den regeln struntar den socialdemokratiska regeringen i. Jag anser att Sverige sviker. Man svek när Anders Ferm höll sitt tal i FN. Sten Andersson sviker i sitt svar här i dag. Den socialdemokratiska regeringen sviker, när man formar den svenska Mellanösternpolitiken. Sverige skall tala för fred. Vi skall i det internationella arbetet underlätta för fredliga lösningar och inom ramen för arbetet i internationella organisationer kräva att konventioner och överenskommelser efterlevs. Inget av dessa grundläggande krav uppfylles i Anders Ferms tal i FN i november 1987. Tyvärr uppfylls det inte heller i Sten Anderssons svar här i dag. Talet som Anders Ferm höll som företrädare för det svenska folket, det tal som Sten Andersson givetvis försvarar här i dag, var nämligen fyllt av felaktiga påståenden, häpnadsväckande slutsatser, underliga exempel. Detta är att uttrycka sig milt. Med ett övergripande ord: Talet är ensidigt! Visst, Sten Andersson, fick oppositionens FN-delegater framföra sina synpunkter, men beaktades synpunkterna? Försök inte genom ofullständiga uttalanden här i kammaren ge intryck av att alla delade ansvaret för vad Anders Ferm framförde i talet, ett tal som inte svarade mot vad svenska folket känner. Det gav nämligen de entydiga reaktioner som fanns i svenska tidningar klart besked om. Jag har här Birgit Friggebos kopia ifrån FN-delegationen, på vilken hon har gjort anteckningar just om ensidigheten. Så till sveket. Anders Ferm och Sten Andersson beskriver dagens situation, men det finns inte ett ord om bakgrunden till vad som händer. När man talar om att ockupationen varat i 20 år, finns det inte ett ord om vad som hände för 20 år sedan. Inte ett ord om den uppladdning mot Israel från arabstaterna som kulminerade i våldet mot Israel i sexdagarskriget. Inte ett ord om att ockupationen för Israels del är en följd av vad som i grunden var ett försvarskrig. Inte ett ord om att Israel ville förhandla, ville sluta fred. Inte ett ord om, att svaret blev de tre nejen i Karthum. Arabstaterna uttalade: inga förhandlingar, ingen fred, inget erkännande av Israel. Man talar om krav på efterlevnad av FN-beslut och konventioner. Men brottet som begicks mot FN-beslutet, när sex arabstaters arméer 1948 överföll det nybildade Israel nämns inte. Och Sten Andersson, var finns respekten för FN:s beslut i Det nationella palestinska fördraget? Anders Ferm tar fram ett enda exempel på terrorhandlingar: mordet på Folke Bernadotte. Varför? Jo, det utfördes av judiska aktivister. Det finns förvisso en ocean att ösa ur med terrorhandlingar utförda av arabiska terroristorganisationer. Man behöver inte ens anstränga sig eller gå 40 år tillbaka i tiden för att hitta exempel på terrordåd utförda av organisationer stödda av Libyen, Syrien och Iran — terrordåd som kostat många judiska liv, terrordåd som utförts över hela vår värld. Israels närvaro i Libanon kritiseras, men man nämner inte Syriens ockupation av hela östra Libanon. Inte heller nämns PLO:s väpnade närvaro i Libanon, där de också är inkräktare. För Anders Ferm är fredsfördraget mellan Egypten och Israel inte något positivt, endast ett undantag från det hat, den spänning och besvikelse som ökat. Han struntar helt i att anledningen till att man lyckades var att båda sidorna var villiga till eftergifter. Israel återlämnade Sinai. Egypten ådrog sig bannlysning av de andra arabstaterna. Vi skall påtala när mänskliga rättigheter kränks. Men har Sten Andersson helt glömt bort att samtidigt som strömmarna av palestinier lämnade Israel, tvingades ungefär lika många judar att lämna arabiska länder, där de bott i generationer. Och hur är det med de mänskliga rättigheterna för de judar som i dag finns kvar i Syrien, Libanon och Jemen? Vårt ansvar är att komma med kritik, men är kritiken ensidig, enögd, kan den vara katastrofal. Israel är den enda demokratin i Mellanöstern. Israel är ett öppet samhälle, därför får vi också omedelbart rapporter om vad som händer — och upprörs med rätta. Vi vet också att det finns spänningar i Israel. Vi vet att det finns krafter, som verkar för förhandlingar, för en fredskonferens. Vi måste stödja dessa krafter genom vårt agerande. Och här kommer det sista sveket, de svenska socialdemokraternas stora svek, nämligen att man så ensidigt lyssnat på ena sidan, stött ena sidan i en konflikt. FN:s beslut 1947 var att det skulle bildas två stater, sida vid sida. Det palestinska folket skall ha vårt stöd, men man måste då erkänna, i ord och handling, sida vid sida med Israel, inte på bekostnad av Israel. Israel som stat måste få förbli, inom säkra och erkända gränser. Detta skall vi uppmärksamma därför att i spåren på dagens händelse följer ett monster — det monster mänskligheten på denna jord förföljts av i tusentals år, nämligen antisemitismen. Det är tre veckor sedan vi ursprungligen skulle ha haft denna debatt. Den uppmärksamme märkte det redan då, men nu har helt tydligt denna farsot visat sitt vidriga tryne. Därför är sveket så oerhört stort, därför är konsekvenserna så vittomfattande.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på frågorna i min interpellation. Jag instämmer verkligen i utrikesministerns förhoppning om att kidnappningen av de två skandinaviska UNRWA-medarbetarna skall få ett lyckligt förlopp. Nu behövs det fredsförhandlingar om israelernas och palestiniernas framtid skall kunna räddas och tryggas. Innan jag fortsätter vill jag emellertid säga att det känns generande att utrikesministern här i kammaren skall behöva undervisa riksdagsmän om det mest elementära när det gäller den svenska regeringens agerande i internationella sammanhang. T.o.m. en riksdagsman från annat parti än regeringspartiet framför ju regeringens syn när han eller hon talar i FN — inte sin egen. Jag skrev min interpellation i mitten på december förra året. Sedan dess har mycket hänt i Israel. Djupt mänskliga tragedier utspelas dagligen. När jag besökte Israel, Västbanken och Gaza i början av november blev jag medveten om riskerna för en kommande urladdning. Oron och desperationen i Gaza kändes genom märg och ben. Oron var så stark att man tyckte att man kunde ta på den. Krutdurken stod där — tändstickan var tänd men ännu inte satt till krutet. Jag tyckte att vi här hemma inte insåg situationens allvar. Vi kände naturligtvis till den israeliska 20-åriga ockupationen, men vi hade inte satt oss in i de palestinska ungdomarnas situation — de som inte känner någon annan värld än flyktinglägren. Verkligheten gav mig rätt i mina farhågor. Dag för dag fortsätter oroligheterna i de ockuperade områdena. Israeliska armén går in skoningslöst mot obeväpnade unga palestinier. Bortåt 50-talet palestinier har dödats sedan veckorna före jul. Israel använder sig av bl.a. utegångsförbud och deportationer. Israelernas tårgasattack mot moskén vid Tempelplatsen visar brist på förståelse för andra människors religion och måste uppfattas som en skymf mot det som dessa anser heligt. Liksom FN, EG och enskilda länder har gjort måste Sverige reagera mot de brott som Israel nu begår mot 1949 års Genåvekonvention och mot mänskliga rättigheter. Det finns bara en folkrätt, och den gäller för alla länder. Om vi i Sverige vill vara trovärdiga i vår utrikespolitik måste vi behandla alla länder lika. Det är dessutom och framför allt livsviktigt för ett litet land som Sverige att i alla lägen och för vår egen framtids skull kämpa för respekt för FN:s stadgar och för internationella konventioner. Sverige har en stor uppgift i att stödja de många progressiva krafterna inom och utanför Israel — t.ex. rörelsen Fred Nu — och att i samtal med Israels regering och i internationella sammanhang arbeta för en fredskonferens. Upptrappat våld löser inte konflikten. Den måste lösas genom förhandlingar. Vi är många av olika folkslag och religioner som ser målet framför oss: staten Israel och en palestinsk stat sida vid sida, i fred med varandra. Det råder ju — trodde jag — också bred politisk enighet om detta här i Sverige. Jag är helt övertygad om att detta är det enda sätt på vilket Israels framtid och palestiniernas framtid kan tryggas. Herr talman! Jag tycker att det finns mycket litet av hopp i denna tragiska situation. Men det finns människor som med sina uttalanden ökar hoppet. En av dem är överrabbinen här i Stockholm Morton Narrowe. Det är säkert många fler än jag som har behov av att tacka honom. Man blir också glad över det arbete som görs av Israel Young, ordförande i den lilla organisationen Judar för israelisk-palestinsk fred, där han är ordförande. Tänk om vi — judar, PLO-are och alla andra — tillsammans kunde gå i en fredsmarsch här i Stockholm. Det skulle bara behövas tre uppmaningar på plakaten: Fred för Israel. Palestinsk stat. Förhandlingar Israel-PLO. Det vore en manifestation! Men detta är kanske bara en dröm. Eller är det en möjlighet, ett första steg mot försoning? Jag har i min interpellation tagit upp Folke Bernadottes insatser. Jag anser att Sverige har en skuld att sona gentemot Folke Bernadottes minne. Vi tar väldigt ofta — naturligtvis med all rätt — upp Raoul Wallenberg och hans insatser för att rädda judar. Ovissheten om hans öde spelar naturligtvis också in. Men varför förbigår vi så ofta Folke Bernadotte med tystnad? Hans namn finns i FN-huset, utanför andaktsrummet — hans och Dag Hammarskjölds. Med sina vita bussar räddade Folke Bernadotte före krigsslutet över 20 000 personer från 27 olika nationer. Mellan en tredjedel och hälften var judar. Han tjänstgjorde som FN-medlare i Mellanöstern, och han har, som utrikesministern sade, gjort en stor insats för freden. Den 17 september 1988 är det 40 år sedan Folke Bernadotte mördades. År 1961 dog Dag Hammarskjöld. Det var också den 17 september. Denna dag borde vi högtidlighålla den 17 september 1988. Utrikesministerns uppfatt ning härvidlag framkommer inte av svaret. Jag kanske kan få klarare besked om detta.
Då Evert Svensson är förhindrad att närvara, medger jag att Bengt Silfverstrand tar emot hans svar.
I Jörn Svenssons frånvaro medger jag att Inga Lantz får motta svaret för hans räkning.
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på den interpellation som har framställts av Evert Svensson och som jag har fått uppdraget att ta emot, eftersom han är förhindrad att närvara här i dag. Utrikesministerns svar är klart och entydigt, vilket jag noterar med tacksamhet. Det ligger vad gäller klarhet och konsekvens väl i linje med den uppfattning som Sverige i denna fråga framförde i FN den 1 december i fjol genom vår FN-ambassadör Anders Ferm. Ty det är oerhört viktigt att ingen tveksamhet får råda beträffande vårt lands inställning till folkrätten och mänskliga rättigheter. Israels ockupation av Västbanken och Gaza liksom dess annektering av Golanhöjderna och Jerusalem är flagranta brott mot folkrätten. Inte minst för små nationer som Sverige och Israel är folkrätten av grundläggande betydelse. Och folkrätten gäller lika för alla. Vi kan inte ha två folkrätter—en för Israel och en annan för resten av världen. Jag deltog för litet drygt två veckor sedan i en internationell konferens om konflikten mellan Israel och det palestinska folket. Vid konferensen medverkade bl.a. några senatorer från den irländska republiken. De två delegaterna från Irland representerade de båda motpolerna i irländsk politik. Men en sak var de eniga om: Vad som nu sker i de av Israel ockuperade områdena på Västbanken och i Gazaremsan är grova och oacceptabla kränkningar av mänskliga rättigheter. ”Vi hör mycket om de förhållanden under vilka den svarta befolkningen i Sydafrika lever, men människor i flyktinglägren på Västbanken och Gaza har det ännu värre”, sade tt.ex. den konservative senatorn Michael Lanigan i den irländska senaten den 16 december. Och hans kollega Michael Ferris från Labourpartiet gav en ögonvittnesskildring från ett besök på Västbanken. Han sade bl.a.: ”Jag såg skolbarn som hade kastat sten därför att de kände sig uppgivna och bara hade hat till övers för en armé som ständigt trakasserar dem, som om de inte vore människor. Barnen arresteras av soldaterna utan föräldrarnas vetskap. Ibland återvänder de aldrig. Ofta skickas de hem till föräldrarna mer eller mindre svårt förödmjukade och misshandlade. Jag var djupt skakad över att en armé i vår tid kunde handla så brutalt mot skolbarn.” Så långt Michael Ferris, som för övrigt i ett tal i den irländska senaten den 16 december citerade ett centralt avsnitt i det svenska FN-talet från i fjol. Under täckmanteln ”Israels vänner” finns det nu personer som går ut och kritiserar den svenska regeringens avståndstagande från brott mot folkrätt och mänskliga rättigheter. De gör det med något slitna fraser som att det inte är ens fel att två träter eller att det finns två sidor. Visst finns det två sidor: Den som blir misshandlad, förödmjukad och slagen. Och den som misshandlar, förödmjukar och slår.

Dag efter dag har vi fått rapporter om hur israeliska soldater, rustade till tänderna, beskjuter en försvarslös demonstrerande civilbefolkning. Bilderna talar sitt eget språk. Dödsoffrens antal hos civilbefolkningen stiger. De desperata, lidande, kränkta och hungrande stenkastarna står sig slätt mot välutrustade soldater från Mellanösterns starkaste militärmakt. Det är ockupationen och annekteringen som har skapat dessa tragiska förhållanden. 40 90 av palestinierna lever under ockupation. De är andra klassens medborgare, som inte kommer i åtnjutande av den välfärd som tillkommer israeliska medborgare, trots att palestinierna betalar skatt till den israeliska staten. Israel förbjuder politisk verksamhet men kan inte komma åt sympatierna för PLO, trots att denna befrielseorganisation är förbjuden. Ingen får ostraffad tala med företrädare för den organisation som har makt och kraft att förhandla. PLO är en nationell rörelse jämförbar med ANC och andra som har vårt fulla stöd. Såväl ockupationen som annekteringen måste upphöra och palestinierna få sin egen stat. En fredskonferens måste komma till stånd snarast. Företrädare för PLO har sagt att de ställer upp på en sådan och är beredda att förhandla när och var som helst. Inom den israeliska regeringen råder dock delade meningar i denna grundläggande fråga. Jag noterar också utrikesministerns positiva inställning när det gäller den viktiga frågan om bistånd till det både andligt och fysiskt svårt sargade palestinska folket. Vi bör kunna utveckla ett bistånd över organisationerna. Det finns sådana kanaler som redan är etablerade — Unga örnar, kyrkorna, Röda halvmånen, som är arabvärldens Röda kors. Det bör kunna gälla sociala, ekonomiska och kulturella områden. Palestinierna har en flertusenårig kultur, som behöver bevaras och stödjas. Det finns avslutningsvis skäl att slå fast två saker. För det första: Att kritisera Israels ockupationspolitik och brott mot mänskliga rättigheter har ingenting med antisemitism att göra. För det andra: Israel har rätt att existera inom säkra och erkända gränser. Men endast fredens gränser är säkra. Och detta måste vara de gränser som en helt övervägande opinion bekänner sig till, nämligen gränserna före 1967 års sexdagarskrig.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, som framför allt ur folkrättslig synpunkt är välgörande klart och distinkt. Det har också en stark förankring i de ställningstaganden som gjorts inom FN:s säkerhetsråd och FN:s generalförsamling. Det är beklagligt att i den här debatten höra röster som i missriktat nit söker förta behovet av stark kritik. Det finns en stark opinionsoch solidaritetsrörelse i vårt land för det palestinska folket, som drabbas så brutalt och blodigt av ockupanterna och kämpar så enhetligt och modigt mot sina förtryckare. Men solidariteten med Palestinas folk är och kan aldrig bli en antiisraelisk aktion. Israels folk drabbas också, om än inte i samma grad av den krigsoch ockupationspolitik som den israeliska regimen bedriver. Oppositionen i Israel har vuxit i styrka. Nyligen demonstrerade 100 000 människor i Tel Aviv för att protestera mot den israeliska regeringens politik på de ockuperade områdena. När de israeliska kravalltrupperna klagade över att slagvapnen, påkarna, gick av, svarade en företrädare för den israeliska regeringen att då får vi beställa starkare doningar. — Så lågt har vi sjunkit för att bevara lag och ordning, sade en ledare för demonstrationen och fortsatte: Vilken lag och ordning? Jo, ett militärstyre, där polis, åklagare och domare är militärer och där undersåtarna inte har politiska rättigheter. För att sluta fred måste man förhandla med sina motståndare, inte med sina vänner. Låt oss förhandla med våra motståndare, låt oss förhandla med PLO, sade Fred Nu-rörelsens företrädare på Konungarnas torg i Tel Aviv. Den palestinska befolkningen motsätter sig med stor kraft denna ockupation. Den behöver allt politiskt, moraliskt och materiellt stöd den kan få från Sverige och andra länder. Om det finns en verklig vilja till fred hos Israels regering, en fred också till priset av återlämnandet av ockuperat område, så borde det finnas en vilja att förhandla med den närmast berörda parten, det palestinska folket, vars företrädare är PLO. Ansträngningarna att få till stånd en internationell konferens måste förstärkas. Det är nödvändigt att förmå Israel att komma till förhandlingsbordet, ty det finns ingen annan utväg. Det måste bli ett snabbt slut på den israeliska ockupationen. FN:s säkerhetsråd har ett ansvar för att den upphör på palestinska och arabiska områden. De israeliska ockupanterna bör snabbt ersättas av en internationell fredsstyrka utsedd av FN. I avvaktan på detta är det av vikt inte bara att FN, som skett, tillfälligt utsänder en FN-observatör till de ockuperade områdena, utan också att det utses en permanent observatör för att kontrollera utvecklingen. Enskilda medlemsländer — också vårt land — bör se till att vi kontinuerligt har särskilda observatörer på plats. Det kan ha en återhållande verkan på ockupanternas framfart. Nyligen sade en företrädare för den israeliska regeringen att Israel kommer att förhindra välgörenhetsorganisationer och politiska grupper att sända livsmedel och annan hjälp till de svårt drabbade palestinierna i de ockuperade områdena. Det är allvarligt att man på detta sätt försöker hindra humanitär hjälp till de palestinier som lever i stor misär. Vi kan inte låta oss nöja med detta. Det är också viktigt att Sverige inte bara ger ökad humanitär hjälp utan också försöker bidra till en rimlig social och ekonomisk utveckling på de ockuperade områdena. Det är angeläget att en ökning av biståndet sker till palestinierna i dessa områden. Utrikesministern bör mer utförligt ange regeringens ståndpunkt i denna fråga. Det måste bli ett slut på Israels kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det är ett hån inte bara mot den palestinska befolkningen och den internationella opinionen utan också mot den israeliska befolkningen, att man i så massiv skala kränker dessa rättigheter. FN:s kommission för mänskliga rättigheter måste här intensifiera sitt arbete. Det är främst genom USA:s väldiga militära och ekonomiska stöd till Israel som regimen i Tel Aviv kan fortsätta sin krigsoch ockupationspolitik. USA:s regering och kongress måste besinna detta. Vi vädjar till alla kongressmän att sätta en press på Reaganregimen då det gäller militära insatser och annat stöd till Israel. USA måste förändra sin Israelpolitik, så att den gagnar strävandena att på allvar få i gång fredsprocessen. Fred kan endast uppnås om palestinierna bereds möjlighet att få utöva sin rätt till självbestämmande inkl. rätten att etablera sin egen stat som lever i fred med Israel. Företrädare för PLO har uttryckligen förklarat att de inte bara är beredda att förhandla med Israel utan också göra det på grundval av att staten Israel skall erkännas. Alla hinder i denna del är undanröjda. Sverige har tidigare haft goda kontakter med PLO, framför allt genom det besök som Yassir Arafat gjorde på inbjudan av Olof Palme och SAP. Det finns anledning för regeringen att nu på nytt ta initiativ till att ytterligare utveckla inte bara stödet till palestinierna utan också samarbetet med PLO. Det gäller också att stödja och utveckla samarbetet med fredskrafterna i Israel. Företrädare för Fred Nu-rörelsen borde också inbjudas till Sverige.

Herr talman! Jag vill först instämma i utrikesministerns uttalande om respekten för UNRWA, dess personal och dess arbete i det område som vi talar om i dag. Det är oerhört viktigt att de internationella hjälporganisationerna och deras anställda kan fortsätta att arbeta utan att bli utsatta för kidnappningar och annat. Herr talman! Det har talats mycket om historia här i dag. Jag skall inte fördjupa mig alltför mycket i den diskussionen. Det har också talats mycket om ensidighet. Jag skall ändå tala litet grand om historia och om terroraktioner som också har nämnts i detta sammanhang. Man kan konstatera att långt före det första kriget i Israel på våren 1948 utövade de israeliska bosättarna terror mot den palestinska befolkningen.

Detta skedde långt före maj 1948. Det är bra att Gunnel Jonäng på nytt har tagit upp och berört händelsen med Folke Bernadotte. Det är en sak som har förtigits på ett mycket konstigt sätt här i Sverige. Det hela har också väckt förvånansvärt liten uppmärksamhet. Utrikesministern har här gett ett mycket bra svar på olika frågor och interpellationer. Det är välgörande att det klargörs — något som i och för sig inte skulle vara nödvändigt — att om Sveriges representant i FN talar så är det regeringens mening som han framför. Det vore bra om vi kunde slippa uttryck som ”Ferm-tal” i den fortsatta inrikespolitiska debatten i Sverige. De bestämda avståndstagandena som vi får i detta svar är också bra. Det gäller ett avståndstagande från Israels handlingar och en klar kritik och ett fördömande av en terror som vi alla känner till och som inte behöver återberättas här. Det saknas möjligen uppgifter om vilka praktiska och konkreta åtgärder som utrikesministern och regeringen är villiga att vidta i detta läge — utöver att öka biståndet. Det vore naturligtvis i och för sig mycket bra om man kunde göra det. Vi hari stort sett varje år haft debatt om Israel, palestinierna, Libanonfrågan osv. Vi kan konstatera att det medförde en viss avkylning och nedtrappning av de diplomatiska förbindelserna mellan Israel och Sverige när Israels armé under befäl av Ariel Sharon 1982 dundrade över Litanifloden, rakt över FN-förbanden och upp i Libanon. Armén drog sig sedan tillbaka på grund av att den inte längre kunde upprätthålla dessa ställningar. Häri Sverige kom det omedelbart krav från folkpartistiskt håll och från annat håll på att vi skulle trappa upp de diplomatiska förbindelserna. Det har också skett i en viss omfattning. Det är dags att göra nya sådana markeringar. Jag vill gärna höra vad utrikesministern anser om detta. Jag instämmer vidare i det som har sagts här tidigare av utrikesministern, av Hans Göran Franck och av andra att vi bör stödja de demokratiska krafterna i Israel. Det är mycket viktigt. Halva utrikesutskottet hade för två år sedan tillfälle att besöka Israel, Västbanken och Jordanien. Vi träffade ledande företrädare för olika grupperingar — framför allt från regeringen. Shimon Peres var då premiärminister och Yitzhak Shamir var utrikesminister, enligt det rotationssystem som finns i denna koalitionsregering. Vi fick träffa båda dessa ministrar. Vi fick också träffa försvarsministern Yitzhak Rabin. Det fanns tyvärr inte någon avgörande skillnad mellan de synsätt som kom fram när vi talade med Shimon Peres resp. Yitzhak Shamir. Det var ganska oförsonliga tongångar från båda håll. Detta gällde kanske framför allt också för försvarsminister Rabin. Det har visat sig nu under de allra senaste dagarna att det inte var så konstigt. Därför är det mycket viktigt att utrikesministern och den socialdemokratiska regeringen upprätthåller de kanaler som vi alla vet finns mellan regeringen och arbetarpartiet i Israel. Det är viktigt att man verkligen utnyttjar den kommunikationen. Under arbetarpartiets egid har det nämligen inte förekommit att t.ex. bosättningar har stoppats. Försvarsminister Rabin uttalade mycket tydligt att han i stort sett var positiv till bosättningarna. Det tycker jag är något som vi måste hålla i minnet. När det gäller bosättningar talas det också mycket om de ortodoxa judarna och om de asiatiska judarna. Det sägs att de skulle vara de mest aggressiva grupperna. Det är faktiskt invandrare från USA som är mest aggressiva, vilket vi också bör komma ihåg.

Herr talman! De djupt tragiska händelserna på Västbanken och i Gaza gör det nödvändigt att åter påminna om bakgrunden. Denna glöms ofta bort, och därför blir rapporteringen av händelserna och debatten så ensidig. Det är särskilt tre fakta jag vill peka på. För det första beslöt FN 1947 om en delning av Palestina i en arabisk och en judisk stat. FN-beslutet stöddes av Sovjet och USA och accepterades av judarna, som i enlighet därmed upprättade sin stat. Den nya staten Israel inbjöd de palestinska araberna till fredlig samverkan. Araberna förkastade FN-beslutet och bekämpade Israel. Med stora svårigheter lyckades Israel försvara sin självständighet. Av den föreslagna arabstaten i Palestina annekterade Jordanien Västbanken och östra Jerusalem under ca 20 år, medan Egypten administrerade Gaza. Det första faktum, som jag tycker det är angeläget att peka på, är att om de arabiska palestinierna och deras makthavare 1948 hade accepterat FN beslutet kunde de i dag ha haft en egen stat i Palestina liksom judarna. Det är alltså inte Israels fel att palestina-araberna i dag inte har en egen stat. För det andra bildades PLO 1964 och hade från början en klart antiisraelisk inriktning. Den riktade sig således inte mot Jordaniens dåvarande annektering av de områden som utgjorde den av FN föreslagna arabstaten i Palestina. PLO:s stadga säger bl.a. att FN:s beslut om Palestinas delning och upprättandet av Israel saknar all giltighet och är olaglig och att den väpnade kampen är enda vägen till Palestinas befrielse . PLO menar med Palestina både av Israel ockuperat område och staten Israels eget territorium. PLO har dessutom förkastat FN:s resolutioner nr 242 och 338. Dessa innehåller bl.a. krav om erkända och säkra gränser för Israel. Det andra faktum som det är viktigt att erinra om i dag är att PLO:s stadga från 1964 fortfarande gäller, och att PLO hittills klart visat sitt motstånd mot att godta FN:s beslut och erkänna staten Israels existens. För det tredje accepterade Israel FN:s båda resolutioner efter krigen 1967 och 1973. Israel inbjöd de arabiska grannstaterna till fredsförhandlingar och förklarade sig villigt att som motprestation för ett fredsavtal återlämna ockuperade områden. Såväl premiärminister Ben Gurion som Golda Meir, Menachem Begin och Shimon Peres har flera gånger upprepat Israels angelägna önskan om fred och sin villighet till motprestationer för att få ett fredsavtal. Endast Sadats Egypten har hittills accepterat och slutit ett fredsavtal. Israel fick tillfälle att visa att landet menar allvar med att återlämna ockuperat område. Områden i Sinai, flera gånger större än Israels territorium, återlämnades till Egypten. Det tredje faktum som jag vill påvisa är att Israel önskar fred med sina grannstater och har bevisat sin beredvillighet att återlämna ockuperade områden som pris för fredsavtal.

Militär ockupation kan aldrig tolereras, och inte under så lång tid som 20 år. Israelerna är inga änglar. De är som vi! De gör fel och misstag, liksom vi svenskar skulle ha gjort i samma svåra situation. Men man måste ändå minnas att det 1948 fanns en vilja från Israels sida till fredlig samexistens och att Israel efter krigen 1967 och 1973 visade en klar och dokumenterbar vilja till fredsförhandlingar med de arabiska grannländerna och att det 1988 finns starka krafter i Israel som arbetar för fred. Låt oss stödja dessa aktivt även med objektiv kritik av uppenbara missgrepp som görs. Herr talman! Dagens tragiska problem måste lösas i en anda av samförstånd mellan parterna och i strävan efter konstruktiva lösningar. Araber och palestinier har också ansvar i den svåra situationen. Ensidiga svenska uttalanden om dagens situation utan samtidig anknytning till bakgrundsfakta gagnar inte fredsansträngningarna och leder inte till något konstruktivt. Vi i det neutrala Sverige bör göra allt för att främja en anda av försoning.

Herr talman! Oroligheterna i Israel och upploppen i de av Israel ockuperade områdena visar på fundamentala brister i Israels politik när det gäller araberna. Det finns de i Israel som menar att upploppen och oroligheterna till en inte obetydlig del har påverkats av internationella media, först och främst naturligtvis TV-kamerorna. Men oroligheterna skulle också, menar man, vara initierade av PLO. De som tror på denna förklaring tar emellertid helt miste. Risken är i dag stor för att situationen i Israel kommer att fortsätta att försämras. Förklaringen härtill är att man inte har något fredsfördrag med sina omgivande grannar. Det som har hänt de senaste veckorna kan visa sig bara ha varit början till en oundviklig försämring av situationen. Det våld som nu utövas i Israel kan inte försvaras utan måste fördömas; även av oss som är Israels vänner. Vi är alla djupt oroade över den brutalisering som äger rum. Vi vet också att ockupationen på längre sikt korrumperar hela det israeliska samhället och att våld bara föder nytt våld. Det finns bara en lösning när det gäller den ändlösa cirkelgången av våld och motåtgärder: en politisk lösning som gör det möjligt för dem som bor i de ockuperade områdena att leva i en arabisk stat. I Israel finns det ingen enighet när det gäller denna fråga. Här finns i själva verket alla möjliga uppfattningar: deras allra längst ut på högerkanten som anser att Västbanken och Gaza bör införlivas med Israel och deras som går ut på att de ockuperade områdena bör få bilda en arabisk stat. Men även de som anser att det bör bildas en arabisk stat har olika uppfattningar om hur staten skall se ut. Många föredrar en jordansk-palestinsk stat, som enligt deras uppfattning bäst garanterar Israels säkerhet. Oenigheten mellan de två stora partierna i Israel vilka bildar regering — Likud och arbetarpartiet — har lett till att försöken att åstadkomma konstruktiva lösningar har gått i baklås. Den enda framkomliga vägen för att få en lösning av de nuvarande problemen till stånd är en internationell fredskonferens. Histadrut och arbetarpartiet i Israel, framför allt partiledaren Peres, ställer sig helhjärtat bakom tanken på en sådan konferens. Likud däremot motsätter sig denna tanke, och ansvaret för dagens situation i Israel vilar tungt på dem som motsätter sig en. fredskonferens. Vid en resa som jag för några veckor sedan gjorde i Mellanöstern — då jag besökte Jerusalem, Kairo och Amman och hade samtal med politiker i olika läger och högre ämbetsmän i utrikesförvaltningarna — framkom att det både i Kairo och Amman finns en stark uppslutning bakom tanken på en internationell fredskonferens. I både Egypten och Jordanien har man en förutsättningslös inställning när det gäller formerna för konferensen. Om konferensen skall utgöra ett slags paraply för direkta förhandlingar mellan parterna eller ej lämnar man öppet. Vid en sådan konferens skulle de-fem permanenta ledamöterna av FN:s säkerhetsråd delta liksom de berörda arabstaterna. PLO:s medverkan i en fredskonferens är naturligtvis en omstridd fråga. Från arabländernas sida tycks det nu emellertid vara helt klart att FN:s resolution 242, som bl.a. slår fast Israels rätt att existera inom säkra och erkända gränser, skall utgöra basen för förhandlingarna. Detta måste vara en förutsättning även för PLO:s deltagande i konferensen, framhölls det både i Kairo och i Amman. Vilken status de ockuperade områdena i Israel skall ha är naturligtvis en förhandlingsfråga. Från Jordaniens sida har man emellertid klart uttalat sig för en palestinsk-jordansk stat, en konfederation. Något stöd för en självständig palestinsk stat har PLO inte från jordansk sida och förmodligen inte heller från andra arabländers sida. Jag tror att det är viktigt att ha detta klart för sig när man diskuterar förslag till olika lösningar av problemen i Mellanöstern. Redan Israels demografiska problem gör att det hastar. Redan i dag, 1988, är mer än hälften av de barn som föds i de ockuperade områdena icke-judiska. Om det inte blir ett fredsfördrag, kommer antalet judar som lever i Israel att ungefär år 2000 vara lika stort som antalet araber. Några år därefter kommer araberna att vara fler än judarna. Herr talman! Det är nu viktigt att den svenska regeringen på olika sätt fortsätter sina försök att få till stånd en internationell fredskonferens. Problemen i denna del av Mellanöstern kan annars utvecklas, om inte till en ny världsbrand så till en situation med betydligt mera våld än vad vi i dag upplever. Jag tror också att det är viktigt att vi kontaktar våra broderpartier i Israel. Vi socialdemokrater kan sätta oss i förbindelse med arbetarpartiet, gärna med utrikesminister Sten Andersson som initiativtagare, och de borgerliga partierna i Sverige, som har kontakt med Likud, bör kontakta detta parti för att den vägen arbeta för en dialog och för förhandlingar mellan judar och araber. Kommer inte en sådan dialog till stånd, är det stor risk för att extremisterna, fundamentalisterna, på båda sidor tar överhanden — och då blir det bara fortsatt våld.

Herr talman! Låt mig först säga att den brutalitet som i dag präglar den israeliska ockupationsmaktens agerande i Gaza och på Västbanken är fullständigt oacceptabel. Den sker vid sidan om internationell rätt och vid sidan om israelisk lag och den lag som bör gälla på de ockuperade områdena. Den sker också vid sidan av det som varje sann demokrat har rätt att kräva av en demokrati. Det är likväl, som utrikesministern också slog fast, så, att det våld som nu utövas i Gaza och på Västbanken inte är det egentliga problemet. Det egentliga problemet är ett långvarigt palestinskt lidande, problemet att skapa former för en fredlig samexistens mellan det judiska och det palestinska folket och problemet med värnandet om staten Israels rätt till en självständig existens. Som framhölls här tidigare medför den demografiska utvecklingen att det blir än viktigare att de västeuropeiska demokratierna kan hjälpa. Det är inför denna ständigt levande tragedi som Sverige borde ha ambitionen att betyda någonting. Därför vore det tragiskt om Sveriges roll i framtiden kom att bli den okritiska hejarklackens. Man kan fråga sig vilken benägenhet Israel i framtiden kommer att ha när det gäller att lyssna på företrädare för den svenska regeringen, om denna ensidigt fördömer Israel och samtidigt nonchalerar det fundamentala övergrepp mot folkrätten som PLO:s programmatiska vägran att acceptera staten Israels rätt att existera utgör. Det är inte bara PLO som har vägrat att erkänna staten Israels rätt till existens. Bl. a. Syrien vägrar ännu i dag att ha diplomatiska förbindelser med den enda arabiska stat som har slutit fred med Israel, nämligen Egypten. För det första: Finns det enligt utrikesministerns uppfattning något större brott mot vår internationella rättsordning än en verksamhet som syftar till att undanröja en självständig stats existens? Och kan man över huvud taget, herr talman, med krav på trovärdighet göra anspråk på att få spela en konstruktiv roll i fredsprocessen, om man bortser från denna grundläggande frågeställning? För det andra: Ger Israels ingångna fredsavtal med Egypten jämte de arabiska staternas fördömande av detta fredsavtal anledning att, som den svenska regeringen gör, klandra den israeliska fredsviljan mer än den arabiska? Herr talman! Det finns också anledning att fråga sig i vilken mån PLO kan påverkas i riktning mot en kompromiss när det gäller ett svenskt agerande som ensidigt fördömer dess motpart utan att någon kritik mot PLO:s vägran att erkänna staten Israel förs fram. Sverige har genom Anders Ferms tal, genom den svenska regeringens tal, i FN medverkat till att stänga Israels öron för våra synpunkter. Men Sverige har därigenom också gett PLO signaler om att en kompromisslös attityd leder till resultat — i vart fall i Sverige. Det viktigaste steget, att erkänna staten Israel, behöver inte tas. Det som saknas i talet i FN och i Sten Anderssons svar här i dag är det historiska perspektivet. Jag avser det faktum att det var arabstaterna som underkände FN:s beslut om ett grundande av två självständiga stater. Vidare gäller det krigen 1967 och 1973 samt den retorik och den aggression som fortfarande lever i fråga om arabstaternas demagogi och agerande gentemot staten Israel, som i dag leder till att man i Syrien rustar och rustar för att kunna förgöra staten Israel. Herr talman! Man tar inte det palestinska flyktingproblemet på allvar om man, som utrikesministern och regeringen gör, använder det som ett slagträ och ensidigt lägger skulden för nöden, lidandet och de konflikter som följer av ockupationen på Israel — om det inte är så, att man menar att Israel, utan att tillerkännas sin rätt att existera och utan förhandlingar, ensidigt skall upphäva ockupationen. Trots att regeringen i linje med säkerhetsrådets resolution 242 hävdar att ett tillbakadragande skall ske efter förhandlingar, är det i praktiken den enda rimliga tolkningen av regeringens retorik. Herr talman! När Israel begår brott mot folkrätten skall vi reagera mot detta. Det spelar ingen roll om betydligt allvarligare brott mot folkrätten och de mänskliga frioch rättigheterna begås i Israels grannländer eller av PLO. Men Sverige kan inte, med krav på trovärdighet och respekt, agera som om situationen i Israels omvärld är ointressant för Mellanösternproblematiken och Sverige, eller som om folkrätten skall betyda något för Israel men inte för Syrien eller PLO. En naturlig utgångspunkt för svensk utrikespolitik borde vara att Sverige i olika konflikthärdar stod på demokratins sida och gjorde folkrätten till sin sak, oavsett vem som bryter mot den. En sådan politik skulle ge oss trovärdighet och kanske också möjlighet att konstruktivt bidraga till freden. Den konstruktiva rollen synes inte socialdemokraterna och Sten Andersson kunna gripa sig an i Sverige. Det är tragiskt.

Herr talman! Sveriges anförande i FN:s generalförsamlings Mellanösterndebatt, framfört av Anders Ferm, har med rätta väckt starka känslor till liv. Anförandet torde vara ett svenskt rekord i officiell ensidighet när det gäller att analysera situationen i Mellanöstern. Dess värre saknas också nästan helt konstruktiva element, som skulle kunna bidra till en fredlig lösning av konflikten, i det anförande som utrikesministern och regeringen i dag helt har ställt sig bakom. Talets ensidighet kan t.ex. ge dagens ungdom, som inte var med 1948, 1967 eller 1973, ett intryck av att problemen i Mellanöstern startade i och med att Israel en dag beslutade sig för att ockupera Västbanken och Gaza, i stort sett utan annan anledning än de egna maktambitionerna. Ett litet neutralt land som Sverige måste göra allt för att stärka och skydda sanning och rätt i alla internationella frågor — särskilt i den känsliga situation som nu råder i Mellanöstern, där moraliska överväganden är så viktiga för båda parter. Här borde det vara en tvingande plikt för Sveriges regering att ge en mera rättvisande bakgrund till dagens problem än som skedde i FN den 1 december förra året. Sverige måste självfallet ta avstånd från det våld som nu utövas i området. Hur skulle vi annars kunna få trovärdighet, när vi påtalar övergrepp mot t.ex. israeler — vilket oftare borde ske från den svenska regeringens och från massmedias sida? Massmedia har dagligen under de senaste två månaderna visat på oroligheterna på Västbanken och i Gazaområdet. Från sjukhussalar och andra miljöer har TV-bilder visat blåslagna, sönderbrutna och illa tilltygade palestinier. Det har varit väldigt påfrestande att se hur barn och ungdomar drabbats av de metoder som israelerna använt sig av för att få ett slut på uppror som startats. Israel är ju Mellanösterns enda demokrati. Därför ställer vi höga krav på att metoder inte används som står i strid med folkrättens principer. Relationerna mellan Israel och palestinierna har brutaliserats på ett oroväckande sätt. Det tycks som om fundamentalistiska värderingar, särskilt hos ungdomen, bland både palestinier och israeler växer sig allt starkare så länge den här konflikten pågår. Det finns all anledning, herr talman, för oss som lever i vår trygga vrå av världen att reflektera över om inte den ensidiga behandling som Israel utsätts för i många internationella och nationella fora medverkar till den desperation som våldsmetoder och aggressivitet får sin näring från. Det gagnar i vart fall inte i kommande val de balanserade krafter som utrikesministern och andra har sagt sig vilja stödja och som arbetar för en rättvis fred. Herr talman! Den svenska regeringen är uppenbarligen inte främmande för att försöka påverka andra parlaments ställningstaganden. Det har ju nyligen statsminister Ingvar Carlsson visat. När det gäller konflikten i Mellanöstern tror jag att ett balanserat och klokt agerande i FN är mera ändamålsenligt än artiklar i Aftonbladet. Borde då inte regeringen också reflektera över hur man genom sitt agerande kan stödja moderata och balanserande krafter i Israel inför kommande val? Man stöder definitivt inte Shimon Peres genom den ensidiga skuldbeläggning som Anders Ferm framförde i FN. Staten Israel har alltsedan sin tillblivelse fått kämpa mycket hårt för sin existens. I den kampen har varken FN eller Västeuropas demokratier visat sig vara de mest pålitliga bundsförvanter. Att ständigt leva under terrorhot, under hot om att bli utplånad eller kastad i havet, skapar utomordentligt stora mentala påfrestningar, som gör att det är lätt att kräva hårda tag. Jag tror att vi alla har lätt att kräva hårda tag när det kärvar till sig — även här i vårt land och även om den militära hotbilden för Sverige inte på något sätt är jämförbar med den som Israel står inför. När det gäller vårt eget land kan vi erinra oss att statsminister Ingvar Carlsson nyligen har varnat inkräktare som vågar sig hit i undervattensläge för att fotografera och sondera genom att säga att ”blod kan komma att flyta”, om man inte upphör med verksamheten. Regeringen har gett försvaret möjlighet att utan föregående varning tillgripa vapenmakt mot främmande ubåt i inre vatten. För detta finns ett starkt folkligt tryck efter de ständiga gränskränkningarna och efter rapporterna om möjlig undervattensverksamhet. Men låt oss tänka efter! Hur skulle vi själva reagera, om de här möjliga inkräktarna övergav fotograferandet och istället tog sig i land och sköt skarpt mot civilbefolkningen och lade bomber i SL-bussarna som går från Vaxholm till Östra station? Händelser av detta slag, herr talman, är vardagen i Mellanöstern. Jag tänker då på terrorattacker från främmande länders territorier, som under de senaste 40 åren — för övrigt långt före ockupationen — har drabbat civilbefolkningen, inte minst i Israel. Detsamma gäller dock även andra länder i området. Detta är en faktor som måste vägas in när man analyserar ockupationerna av Västbanken och för fram förslag till lösningar på krisen. Kommer utrikesministern att ta initiativ till att en mera balanserad analys av Mellanösternkonflikten förs fram av Sverige i FN — och varför inte då ta upp kärnpunkten, PLO:s vägran att erkänna Israel och att upphöra med kravet på dess utplånande? Bo Johnson Theutenberg uttrycker det hela på följande sätt: Så länge den palestinska paraplyorganisationen PLO har denna punkt på sitt program undandrar den sig själv det stöd den eljest måhända kunde få i sin strävan att etablera en palestinsk stat i området.

Herr talman! I Aftonbladet den 14 januari i år kunde man läsa en ledare som var signerad av tidningens chefredaktör under rubriken Får man hålla på Israel? Det är en fråga som har ställts av många inom den svenska arbetarrörelsen. Och visst får man hålla på Israel, även om opinionens vindar blåser hårt mot landet, efter den våldsamma och kaotiska utvecklingen i Mellersta Östern. Det är en hårdhänt utveckling, för vilken staten Israel har påtagit sig ett särskilt tungt ansvar. Själv tillhör jag den generation inom arbetarrörelsen som var ung när staten Israel bildades. Ännu i dag, 40 år efteråt, kan jag med tydlig klarhet minnas de dramatiska dagarna i maj 1948. I den socialdemokratiska ungdomsrörelsen såg vi i staten Israels tillkomst en viktig bundsförvant i den ständiga och eviga kampen för demokrati. Det tillhör min generations mest fantastiska och oförglömliga ungdomsminnen när Israel äntligen intog sin rättmätiga plats bland världens demokratiska länder. Det kändes som — och det var — ett historiens vingslag. Men vi visste redan då att många hinder skulle läggas i vägen för den utveckling som var förankrad i det politiska, av arbetarpartiet styrda Israel. Staten Israels väg framåt skulle korsas och motverkas av andra krafter i det sprängladdade området. Det var från begynnelsen en kamp för existensen och för överlevnaden. Både på 1960 och 1970-talet fick Israel uppbåda all sin kraft för att värna sin rätt att vara just staten Israel, omgivet av fientligt inställda grannar. Det var i den atmosfären Israel lämnade värdefulla bidrag till demokratin i Mellersta Östern, och det är just i Israel som området har sin enda fungerande demokrati. I dag har denna ljusa bild av staten Israel tonats ned, och det är ingen hejd på alla fördömanden som proklameras från världens politiska estrader — FN inte undantaget. I dag är plågsamt att notera hur Israel kämpar en till synes meningslös kamp för att skydda sig i ockuperade områden på Västbanken och i Gazaområdet som rimligen tillhör palestinierna. Ingen kan försvara det våld som förekommer och den brutalitet som är utmärkande för förhållandet mellan ockupanten Israel och de ockuperade. På något sätt har denna tragiska utveckling också solkat bilden av ett Israel i arbete och social utveckling. Det verkar som om landets identitet blir allt svårare att urskilja. Många vänner till Israel kan inte förstå varför man inte lyssnar på världsopinionen.

Eftersom Israel inte lyssnar till de många välmenande men kritiska rösterna är det allt fler som ställer frågan huruvida det är möjligt för Israel att av egen kraft ta sig ur svårigheterna. Det skulle kunna tydas som det värsta av allt, nämligen att hela våldsförvecklingen hotar att bli en bestående del av Israels vardag. Herr talman! Många har ansett sig kunna bidra till lösningen av problemen i de av Israel ockuperade områdena. Där finns den viktigaste av dem alla, Förenta nationerna, och där finns USA, Egypten och EG. Det finns förslag om en fredskonferens i området, som den israeliske premiärministern avvisar men som utrikesministern har en stark känsla för. Allt detta ger i ett nötskal bilden av ett land där motsättningarna inom landet bäddar för fortsatt konfrontation. Vi är många som hoppas att det kommande valet skall ge Israel ett ledarskap som har kraft och mod att leta sig fram till förhandlingar. Det är till begreppet förhandlingar som intresset nu måste koncentreras. I remissvaret från regeringen finns på det hela taget en balanserad bild av problemen. Men frågan över alla andra är: Vem är det Israel skall förhandla med? Enligt den svenska regeringen är det PLO, som har palestiniernas förtroende och skall föra deras talan. Det hör annars inte till vanligheterna att PLO framställs som ett förtroendeskapande organ.

Herr talman! För två veckor sedan vandrade jag omkring i flyktinglägret Al Amarih strax norr om Jerusalem. Vandringen blev en chock för mig och för de nordiska parlamentariker som jag hade i sällskap. Vi tyckte att vi var väl förberedda — vi hade allesammans följt rapporteringen i radio, TV och tidningar — men verkligheten är så mycket brutalare än man kan föreställa sig.

Verkligheten är så fruktansvärd att vi har svårt att stå ut med den. Ett par dagar senare besöker vi flyktinglägret Jabalyah i Gaza. Det var hermetiskt tillslutet, med militärposteringar runt om som kontrollerar att ingen kan passera ut eller in. Inga mattransporter kan tas igenom osv. Det här är den bild som vi fick för 14 dagar sedan i de ockuperade områdena. Herr talman! I dag fick jag ett brev som talade om ”Israels ärorika demokratiska armé”. Låt mig bara säga så här: Israels uppträdande på de ockuperade områdena är långt ifrån demokratiskt, än mindre ärorikt. Det som nu händer på Västbanken och i Gaza har inte bara fört Israel in i en politisk kris, utan landet är i dag också i en djup, moralisk kris. Nu står helt enkelt Israels existens som en öppen och demokratisk stat på spel. Nu avgörs om Israel skall vara en stat som värnar om de mänskliga rättigheterna eller inte. Det har sagts i debatten att det alltid finns två sidor av problemet. Det är mest den ena sidan som belyses nu. Cordelia Edvardson har citerats tidigare i debatten, jag skulle vilja göra det igen. Citatet är hämtat ifrån Svenska Dagbladet. Det är alldeles sant att det finns två sidor: ”den som blir förödmjukad, misshandlad och slagen, och den som förödmjukar, slår och misshandlar”. Vi fick en ganska entydig uppmaning med oss hem från de israeler vi talade med, från företrädare för Fred Nu-rörelsen och andra fredsrörelser: Kritisera Israels politik! Det som kan rädda oss nu är att världsopinionen blir så stark att regeringen lyssnar. Men visa oss solidaritet. Det är vi som står för fred, för förhandlingar, för kravet på att ockupationen måste få ett slut och att Israel skall lämna de ockuperade områdena. Det är vi som behöver ert stöd. Det är vi som behöver er solidaritet. Lika entydig är bilden hos palestinierna vi talade med. Det började som en ungdomsreévolt, men nu är det hela folkets revolt. Det är en entusiasm och en sammanhållning som jag bara har upplevt en gång tidigare. Det var under Solidaritets bästa dagar i Polen. Det är en växande solidaritet människorna emellan. Bilden från Ramallah — soldaterna bryter upp affärerna och smederna kommer strax efteråt och lagar, insamlingar för att hjälpa de svårast drabbade. Ja, alla sluter upp i den här revolten. Det märkliga är att nu suddas alla gränser ut som finns mellan de olika grupperna. De suddas ut i en enda samordnad aktion mot den gemensamma fienden. Som sagt, PLO har hoppat på tåget. PLO är palestiniernas företrädare.

Herr talman! Sverige kan naturligtvis inte lösa Mellanösternkonflikten. En viss ödmjukhet — kanske inte en vanlig egenskap i dylika sammanhang hos den socialdemokratiska regeringen — är väl från allas vår sida på sin plats i detta sammanhang. Det behövs också timmar för att ge en rättvisande bild av vad som har hänt och vad som händer där nere. Inte ens alla de inlägg som här har gjorts kan ge mer än fragment av hela sanningen. Jag skall heller inte försöka se bakåt, utan försöka att mycket konkret se framåt. Något kan vi säkert göra, inte minst den svenska regeringen. Viktigare än vad vi alla riksdagsmän från olika partier tycker och vill är faktiskt den officiella inställningen från regeringens sida och vad regeringen ämnar göra. Därför skulle jag, för att vi riktigt skall veta var regeringen står, vilja ha några preciseringar på en del punkter i utrikesministerns anförande. I förhandlingsfrågan ställer utrikesministern sina förhoppningar till Shimon Peres och hans positiva inställning till en fredskonferens. Men är hans bild av en fredskonferens densamma som den struktur som kan accepteras av PLO? Är den densamma som kan accepteras av Jordanien och andra stater i området? Detta är ett av de stora problemen. Vilken bild har regeringen av detta? Utrikesministern säger att Israels vägran att förhandla är svårförståelig. Israel vägrar att förhandla med hänvisning till PLO:s nationella stadga och dess förintelseparagraf. Som Stig Gustafsson har sagt och som PLO:s representant i Sverige har sagt inför flera ledamöter av denna kammare skulle denna förintelseparagraf i den nationella stadgan numera vara ”not valid”. Den skulle alltså ha tagits över av andra, senare program. Vad är regeringens uppfattning i denna fråga? Kan vi lita på när PLO säger att förintelseparagrafen inte gäller längre? Kan vi få några ytterligare upplysningar på den punkten? Sverige accepterar resolutionerna 338 och 242. Men hur pass säkra är vi på att Israel accepterar dem utan viktiga reservationer, och vilka viktiga reservationer gör PLO fortfarande i de här frågorna? Har regeringen några kontakter med den israeliska regeringen eller med någon annan stat i området? Jordanien och Syrien har inte ambassader i Stockholm. De är viktiga länder i sammanhanget. Finns det några kontakter som gör att vi kan få en bild av hur de olika parterna ser på de här resolutionerna? Kan vi göra någonting för att lindra nöden och lidandet? Utrikesministern säger att regeringen är beredd att pröva olika vägar för att se hur Sverige bäst kan främja en ekonomisk utveckling, en rimlig social utveckling och hur vi skall kunna öka biståndet. Regeringen skulle också med tillfredsställelse se att exporten från de ockuperade områdena ökade. Detta är naturligtvis oerhört viktiga frågor för dessa områdens överlevnad, ekonomiskt, socialt och framtidsmässigt, även frånsett den politiska lösning som måste komma till stånd. Har regeringen undersökt möjligheterna att göra något mer via UNRWA, Svenska Jerusalemföreningen eller andra som är aktiva i området? Jag har själv motionerat till riksdagen om ett reservationsanslag från ett av biståndsanslagen på ytterligare 20 milj.kr. för att ha i beredskap till biståndsinsatser i området. Är utrikesministern beredd att påverka sina partikamrater i utrikesutskottet så att vi kan få bifall till den motionen? Hur stora är möjligheterna att komma igenom med humanitär hjälp? Som någon talare har nämnt har den israeliska regeringen sagt att man inte tänker släppa fram någon hjälp. Har vi undersökt detta? Apropå långsiktigt ekonomiskt stöd besökte de båda moderata palestinska ledarna Siniora och Shawwa Sverige under förra året. Jag träffade dem. Jag vet att de framställde samma önskemål till alla. De ville ha ökade handelsförbindelser, ökade kontakter. Utrikesministern säger att vi gärna skulle se att exporten därifrån ökade. Ledde deras besök till några konkreta resultat, till några handelsavtal eller någonting som de kan hoppas på i framtiden? Vad kan vi konkret göra och vilka kontakter har regeringen på gång just nu? Är utrikesministern beredd att resa ned och tala med sin partikollega, den israeliske utrikesministern, för att höra om han är beredd att ta emot goda råd eller kanske ännu hellre löften om hjälp på ett sådant sätt som vi kan ställa upp med från svensk sida?

Herr talman! Det är en självklarhet för oss alla att fördöma de dödsskjutningar och annat våld som de israeliska soldaterna har gjort sig skyldiga till gentemot palestinierna, liksom att ta avstånd från den israeliska bosättningspolitiken och bristen på förhandlingsvilja hos premiärminister Shamir. Inom folkpartiets riksdagsgrupp är vi eniga om detta. Vi står också helhjärtat bakom kravet att palestinierna har rätt till en egen stat vid sidan av och i fred med Israel. Vi stödjer även förslaget om en fredskonferens om Mellersta Östern av det slag och med de syften som bl.a. utrikesminister Shimon Peres verkar för. Kring dessa värderingar borde det också gå att nå enighet inom Sverige, en enighet som kunde läggas till grund för konstruktiva svenska insatser för att stoppa våldet, minska motsättningarna och få fred och försoning till stånd i Mellersta Östern. Därför blev jag, herr talman, både besviken och ledsen när jag här i dag hörde utrikesministerns svar. Det svaret andas en Israelfientlighet, som jag inte trodde var så starkt företrädd inom den svenska regeringen. Några punkter i svaret: 1. Utrikesministern säger att det israeliska våldet inte är orsaken till problemen utan bara ett symtom. Bakom ligger att Israel sedan mer än 20 år ockuperar främmande territorium. — Men han säger inte ett ord om att Israels arabiska grannländer, Egypten undantaget, stått eniga i sina ståndpunkter: Inga förhandlingar med Israel, ingen fred med Israel, inget erkännande av Israel under alla dessa år och ännu längre. 2. Utrikesministern säger att en grundläggande princip för svensk utrikespolitik är förbudet mot förvärv av territorium med våld. — Udden är ensidigt riktad mot Israel. Inte ett ord om att PLO:s och arabländernas oavbrutna strävan just varit förvärv av territorium med våld — av Israels territorium, för Israels utplånande. 3. Utrikesministern säger att palestinierna är ett folk med rätt till självbestämmande och att palestinierna förnekas denna rättighet av Israel, bl.a. genom ockupationen av Gaza och Västbanken. — Inte ett ord om att PLO bildades 1964, tre år före den israeliska ockupationen, och att det då, 1964, fanns goda förutsättningar att bilda denna palestinska stat. Syftet med PLO:s bildande var inte det, utan det var att förgöra Israel, för att inte vid sidan av utan på ruinerna av Israel bygga en palestinsk stat. 4. Utrikesministern säger att han ifrågasätter om det finns en genuin vilja till fred hos Israels regering och uttalar farhågor om den israeliska demokratin. — Inte ett ord om att Israel genom fredsavtalet med Egypten — det enda arabland som har erkänt Israel — visat en långtgående fredsvilja. Inte ett ord om att Israel är den enda demokratin i den aktuella konflikten. Exemplen kan flerfaldigas. Herr talman! Låt oss vara hårda i vår kritik mot Israels övergrepp och kräva rättvisa och oberoende åt palestinierna. Men låt oss inte förblindas, inte förfalla till ensidighet. Då försvagar vi våra möjligheter till konstruktiva insatser för fred. Bengt Westerberg sade i ett tal i förrgår att folkpartiet aldrig kommer att ge sitt stöd till någon organisation eller nation som vill att Israel skall försvinna, men Israel måste göra mera för att nå fred. Ett sätt är att deklarera att man önskar en internationell fredskonferens och att man är beredd att återlämna ockuperade områden i utbyte mot fred och erkännande. Herr talman! Tänk, vad det hade varit bra om samma synsätt präglat utrikesministerns anförande här i dag!

Herr talman! Jag förstår att dagens debatt måste vara besvärande för Sten Andersson, eftersom SAP, Sveriges socialdemokrater, genom sitt agerande faktiskt för ett tag har frånhänt sig möjligheten att föra en dialog med sitt broderparti i Israel. Att det var smärtsamt och svårförklarligt för de israeliska socialdemokraterna när brytningen skedde är väl dokumenterat. Att det var olyckligt står också klart när man ser på utvecklingen. Vi vet att Shimon Peres och hans parti har andra planer och säkert hade fört en politik som lett längre på vägen mot en lösning än vad Likuds politik gjort. Nu skall man inte överskatta SAP:s betydelse. Men alla åtgärder som försvagar det socialdemokratiska partiet i Israel har varit av ondo. Det är därför bra att det nu har blivit en förändrad inställning hos socialdemokraterna i Sverige — att man vill söka kontakt. Det är kanske anmärkningsvärt att ändringen har kommit de senaste dagarna. Vi som hade utrikesministerns svar den dag när debatten skulle ha ägt rum, vet att det då inte fanns någonting om Shimon Peres eller arbetarpartiet i svaret. Det avsnittet har kommit nu, och jag välkomnar detta; det kanske kan innebära en förändrad attityd. Så till frågan om antisemitism. Nej, Sten Andersson, jag har inte anklagat Sten Andersson för antisemitism — någon kanske har gjort det. Men det var väldigt mycket av historia i det som Sten Andersson sade nu. Vad jag menar är att man inte lättvindigt får vifta undan varningen för antisemitism, som några talare har gjort här — då är man antingen blind eller döv, eller också ställer man upp för den och underblåser den, och det får man inte göra. Sedan har det talats om folkrätt. Vi får inte ha två folkrätter, en för Israel och en för övriga världen. Men Israel erkänner ju FN-konventionerna precis som vi har gjort. Det finns de som inte har gjort det. Israel har ådragit sig FN:s onåd en gång. Det skedde när man erbjöd människorna i flyktinglägren på Gaza möjlighet att flytta ut till egna hus. 73 000 flyktingar har flyttat ut på det sättet. Så får man inte göra, sade FN. Vi fördömde den gången också. Man slutar inte upp med att försöka förbättra situationen på Gaza. Om vi ser siffrorna över hur barnadödligheten har gått ner och hur medellivslängden har gått upp, så finner vi att det har skett förändringar på Gaza sedan den tid då Egypten hade hand om administrationen där nere. Det kanske man också skulle se på, även om man inte på något sätt kan försvara det som händer i dag. Man måste, som jag sade förut, se båda sidorna och inte vara ensidig i sin kritik.

Herr talman! Det har talats om ensidighet i Sveriges inställning till konflikten mellan Israel och det palestinska folket. Låt mig då bara erinra om att vad som gett upphov till dagens debatt är de brott mot mänskliga rättigheter som den israeliska ockupationsmakten gjort sig skyldig till mot den palestinska civilbefolkningen under de senaste månaderna — och de reaktioner som detta föranlett, bl.a. i en svensk deklaration i FN i december i fjol. När man lyssnar till vissa debattörer, får man intrycket att Sverige skulle stå ensamt och isolerat i sin kritik mot Israels olagliga ockupationspolitik och kränkningar av mänskliga rättigheter. Så är ju inte fallet. Det som Sverige sagt i FN och det som i dag anförts av utrikesministern hävdas nu dag efter dag i land efter land, på plats efter plats av allt fler röster. Som exempel på brott från Israels sida mot mänskliga rättigheter kan nämnas administrativa kvarhållanden — människor kvarhålls fängslade i sex månader utan rannsakan, och den tiden kan sedan förlängas — deportationer, sprängning av palestinska bostäder, konfiskering av ID-kort, försvårande av familjeåterföreningar, markkonfiskation. Men det är inte bara utanför Israel som kritiken mot landets ockupationspolitik växer. Också inom Israel ökar insikten om att landet håller på att helt förlora besinningen och kontrollen över utvecklingen. Så här skrev den stora israeliska tidningen Yedict Ahronot för någon dag sedan: ”I dag, efter två månader, finns det inget som tyder på att stormen skall lägga sig. Tvärtom ökar den stadigt i omfång och intensitet. Det är dags att överge strutsattityden och se sanningen ii vitögat. Det är inte en fråga om ”oroligheter”, inte om störningar eller ”bråkmakare”. Nej, det som äger rum på de ockuperade områdena är ett veritabelt folkuppror, ett uppror som hittills haft stor framgång. Upproret har lyckats ena palestinierna, det har placerat deras sak överst på världspolitikens dagordning, det knyter enorma militära styrkor till de ockuperade områdena, det har skadat Israels internationella anseende svårt och det har skärpt de inre motsättningarna i det israeliska samhället.” Det var alltså en israelisk röst. Det Israel som här framträder ter sig som en vrångbild av de kämpande sionistiska pionjärernas samhällsideal. Men tyvärr är den bilden sann — och det har företrädare för demokratiska partier i ett demokratiskt land både rätt och skyldighet att påpeka.

Herr talman! Det är viktigt med ord. Jag sade inte att utrikesminister Andersson var ensidig, jag sade att talet var ensidigt — och det vidhåller jag. Ensidighet hindrar konfliktlösning. Man får inte ha skilda standarder för olika parter. Om man skall följa ”the rule of law” — och det byggde ursprungligen FN:s charta på — måste man behandla parterna lika, ha samma krav på bägge parterna. Här talas det nu allmänt om folkrätt. Jag försökte vara specifik i fråga om folkrätt och använde en auktoritativ källa för att visa vad det var fråga om. Det är bra att Sten Andersson skall åka till Israel. Betänk då de detaljer jag pekade på! Betänk också att ensidighet inte främjar freden! Man måste se på problemen från bägge hållen. Israel har varit villigt att förhandla, och kommer säkert att vara villigt att förhandla tillsammans med Jordanien. Men man är inte villig att förhandla med PLO. Det beror på PLO:s stadga och de paragrafer som jag pekade på — och naturligtvis på det som vi ser i Libanon. Man är rädd för att hamna i en motsvarande anarki — vi har ju kontakt med effekterna på nära håll i dessa dagar. Vi måste komma ihåg att Arafat inte har någon auktoritet över PLO; det ser vi också i dessa dagar. Dessutom kan han inte erkänna Israels rätt att existera. Enligt Sydsvenska Dagbladet sade Arafat att ”först skall vi ta de ockuperade områdena, sedan resten”. Innan jag gick upp här till kammaren såg jag på TV — vi har ju nu många program här i riksdagen. En representant för en ungdomsorganisation inom PLO sade att ”vi skall naturligtvis ta hela landet”. Konflikter har tendens att utvecklas negativt, och det är förfärligt. Det enda sättet är att skapa förutsättningar för kompromisser från bägge hållen. Men det absoluta kravet är då att vi är strikt neutrala i ordets bästa bemärkelse, att vi inte är ensidiga, att vi inte talar med bias. Egentligen hade jag också velat tala om att vi borde jämföra hur det sett ut i Gazaremsan fram till 1967 och efteråt. Förhållandena har förändrats och förbättrats.

Herr talman! Man blir förvånad när man hör vissa inlägg i frågan om konflikten mellan Israel och palestinierna. Det talas pliktskyldigast om våldet på Västbanken och i Gaza, vilket man fördömer, men sedan går man snabbt över till att tala om hur bekymrad man är för utvecklingen av demokratin i Israel. Tala om ensidighet! Hur länge dröjde det innan vi i det här landet, precis som i Israel, erkände att det fanns några palestinier. Det är bara under de senaste fem — tio åren som vi haft debatter av det slaget. En sådan här debatt skulle ha varit omöjlig för 20 år sedan. Då existerade inga palestinier för de flesta av er som nu talar om dem. Då erkände ni dem inte. Men det är bra att ni har ändrat er. Till utrikesminister Sten Andersson vill jag säga att jag inte anser att det jag sagt är motstridigt. Jag är inte för att avbryta förbindelser mellan stater eller mellan partier. Jag tror nämligen att det är viktigt att man kan tala med varandra. Också jag tycker det är bra att utrikesministern reser till Israel och talar med sin partikamrat där nere, som ju samtidigt är regeringens representant. Men om dessa samtal inte ger något resultat och man inte kan iaktta någon positiv förändring, anser jag att det är nödvändigt att Sverige på något sätt gör en markering. Det kan ske på många olika sätt; det finns ett stort batteri av åtgärder som vi kan ta till. Man behöver inte vara så drastisk att man kallar hem ambassadörer. Det gjorde vi 1967 när det gällde Grekland, men det ledde just inte till någonting. Vad jag har sagt är alltså inte motstridigt. Jag tycker att man kan göra en markering, om man inte kan åstadkomma resultat på något annat sätt. Sedan skulle jag vilja utnyttja den minut jag har kvar av min taletid för att ta upp en sak som jag inte hann med i mitt första inlägg. Det gäller frågan om att stödja demokratiska krafter. Det har i det sammanhanget talats om Israel. All right, det är bra. Men det finns också viktiga demokratiska krafter inom PLO att stödja. Hans Göran Franck har talat om Olof Palmes möte med Arafat, vilket på sin tid väckte stor uppmärksamhet. Jag tror att det är viktigt att den svenska regeringen tar upp någon kontakt med PLO: Jag skulle slutligen vilja ställa frågan om ni ser någon öppning för att på det sättet lyfta fram PLO-sidan och stödja de demokratiska krafter som finns där. Inom PLO råder det också, som vi alla vet, stora motsättningar. Med det vill jag tacka för det svar jag fått och de klara markeringar som gjorts. Därmed har jag sagt mitt i denna debatt.

Herr talman! Det är i varje fall av något värde att inläggen från mig och andra förmådde utrikesministern att i sitt senaste anförande något nyansera vad han sade i sitt interpellationssvar. Sten Andersson är ju en person med vida marginaler. När det är opportunt kan han, som nu senast, tala varmt om sina känslor för det judiska folket och det judiska folkets rätt till en judisk stat. Men jag erinrar mig det år Yassir Arafat besökte Stockholm och det socialdemokratiska partiet. Då var det den dåvarande partisekreteraren Sten Andersson som förbjöd de israeliska fackföreningsföreträdarna, som kommit till Stockholm för att delta i det socialdemokratiska förstamajfirandet, att — till skillnad från fackföreningsföreträdare från andra länder — delta i det socialdemokratiska förstamajtåget. I debatten klistras vi ibland på etiketter som Israeleller Palestinavänner. Jag tycker inte att det är riktigt bra. För mig är det en självklarhet att oreserverat ta avstånd från övergrepp vare sig de begås av Israel eller andra och av vad slag de vara må. Men Israels rätt att existera och dess vilja till fred med sina arabiska grannländer ifrågasätter jag inte. På samma sätt, herr talman, är det naturligt att kräva att palestinierna skall ha rätt till en egen stat och rätt att leva i fred och vänskap med Israel — men aldrig på ruinerna av Israel.

Herr talman! Det finns alls ingen anledning att ifrågasätta utrikesministerns personliga engagemang för staten Israel. Jag tror också att det är många i denna kammare som har samma engagemang; vi känner i det avseendet ganska lika över partigränserna. Men vi skall ha klart för oss att detta inte så Prot. 1987/88:65 mycket är ett engagemang för en part i en konflikt som ett engagemang för 9 februari 1988 demokratin. Det är därför som det är så viktigt att Sverige i sitt agerande i Om konflikten mellan dessa frågor aldrig framstår som om vi kritiserar ett slags — om uttrycket SR 2 ; Fe ; Israel och palestinierursäktas — omvänd Bodströmdoktrin. na, m.m. Vårt avståndstagande från brutalitet och övergrepp mot folkrätten får aldrig framstå som ett avståndstagande från demokratin i Israel. Det ställer krav på nyanser, och nyanserna har saknats. Det finns all anledning att hoppas att dessa nyanser finns med när Sten Andersson reser till Israel. Annars är jag rädd för att han inte kommer att kunna få fram något budskap. Den ensidighet som präglat regeringens agerande hittills har bestått i att man fördömt en part på ett sätt som om hela den situation som denna part befinner sig i inte existerade. Det vore bra om utrikesministern innan han reser till Israel redovisade om han anser att det kan förekomma ett större brott mot folkrätten än att verka för att undanröja en existerande stat. Detta hör hemma i denna debatt, och vi borde få ett svar på den frågan just i den här debatten. I denna diskussion har många angrepp riktats mot Israels ockupationspolitik. Det har vi i Sverige anledning att göra när det gäller många av de former i vilka ockupationen skett och de uttryck den tagit sig. Men det är viktigt att slå fast att det inte i första hand är fråga om att få ockupationen att upphöra. Det viktigaste är freden. Därför räcker det inte med att ensidigt fördöma det som sker i de ockuperade områdena, utan vi måste också göra klart för de olika grupperna inom PLO att kompromisslöshet inte lönar sig. Sverige har här en roll att spela, och det är Sten Anderssons uppgift att se till att vi tar på oss den rollen. I det arbetet kan det vara viktigt att komma ihåg att engagemanget för Israel eller för palestinierna inte finns enbart hos Sten Anderssons generation utan även hos yngre generationer.

Herr talman! Jag tycker att det var härligt att höra utrikesministern tala med denna uppriktiga glöd. Tänk om Anders Ferm hade visat en bråkdel av denna glöd när det gäller att åstadkomma en balanserad lösning! Det hade varit fantastiskt. Bengt Silfverstrand försöker blanda bort korten. Ingen har i dag ifrågasatt kritiken mot våldet. Tvärtom har alla talare, såvitt jag kunnat uppfatta det, instämt i denna kritik, även om Oswald Söderqvist anser sig veta att kritiken har framförts pliktskyldigt. Jag tror, Oswald Söderqvist, att det inte är fallet. Kritiken gäller ensidigheten och bristen på konkreta förslag i det svenska anförandet den 1 december förra året.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

Det finns ingenting om de försök som flera har talat om här till fredsöverenskommelse, ingenting om att Israel ställer sig bakom förhandlingar enligt resolutionerna 242 och 338 och dessutom har begärt sådana förhandlingar år ut och'år in. Hittills är det, som flera har sagt, bara Egypten som har hörsammat detta och bytt territorium mot fredsavtal. Vägran att förhandla med den närmast berörda parten PLO tar utrikesministern upp, men utan att ens nämna PLO vid namn säger han i en enda mening: ”Alla dessa parter måste erkänna varandra.” Det står inte i någon rimlig proportion till den övriga analysen. Använd den här glöden också i kontakterna med PLO när det gäller att få PLO att inse att staten Israel måste få fortsätta att existera!

Herr talman! Jag tycker att det är pliktskyldigast när man inte berör den ena sidan i konflikten utan bara talar om den andra. Jag hade inte tänkt ta upp någon debatt med kds representant, men eftersom han apostroferade mig vill jag säga att det har gått 40 år sedan 1948 och kristen demokratisk samling har inte vad jag vet någon gång trätt upp till försvar för palestinierna. Det har ni chans att göra här i dag, men det har ni inte gjort. Då tycker jag att det är pliktskyldigast, när ni berör våldet på Västbanken och i Gaza men inte har ett ord att säga om palestiniernas sak.
Herr talman! Jag tror ändå att Oswald Söderqvist, oavsett vilka han hade tänkt debattera med, har oerhört svårt att avgöra vad som är pliktskyldigt eller inte i den här debatten. Vad gäller palestiniernas situation är det ju inte den vi är samlade här för att diskutera i första hand, utan det är det anförande som Sveriges regering höll i FN. Jag tycker att det är det vi skall hålla oss till. Vi kan framföra våra synpunkter även i andra sammanhang.
Herr talman! Det är beklagligt att höra från en del talare här så mycket av grälsjuka. Det förvånar mig egentligen, för de två huvudfrågor det gäller är: Hur kan vi medverka till att det blir en fredlig lösning av konflikten i Mellersta Östern? Och hur kan vi göra humanitära insatser för mänskliga rättigheter och för ett stöd åt dem som nu har det så svårt? Jag skall inte beröra övertonerna i debatten. Jag tror att de som har använt dem kommer att besinna sig själva sedermera. Jag känner mig på inget sätt ha någon ensidig inställning i den här frågan, tvärtom. Om de som här ojar sig en del lyssnade så mycket på båda sidor som jag och vissa andra har gjort, skulle nog en hel del av deras ensidighet inte vara med i debatten. Anita Bråkenhielm tog trots allt upp en viktig sak, och det är denna: Hur ställer sig PLO till frågan om en konferens och om ett erkännande av Israel? Nyligen uttalade Yassir Arafat i Belgrad att han var för den här konferensen, och han menade att ett deltagande i konferensen från PLO:s sida innebär att man accepterade de aktuella resolutionerna, bl.a. resolution 242. Efter att jag själv har haft diskussioner direkt med Arafat och med åtskilliga andra företrädare för PLO har jag fått den bestämda uppfattningen att detta är ett problem som kommer att kunna lösas. Det är inget hinder för förhandlingar, och det bästa vore i grund och botten om Israel satte sig vid förhandlingsbordet och fick denna fråga prövad. Då får man ju slutligt besked. Misstänkliggörandet på den här punkten tycker jag bara innebär att det blir ett uppskov i fredsprocessen. Jag vill till slut markera att FN:s beslut att upprätta staten Israel också innebär ett beslut att upprätta en palestinsk stat. Vi måste ge vårt stöd även åt den delen av beslutet. Fred kan endast uppnås om palestinierna bereds möjlighet att utöva sin rätt till självbestämmande, inkl. rätten att etablera sin egen stat som lever i fred med Israel. Endast därigenom kan också Israels framtid på sikt tryggas, och det gäller nu verkligen att trygga båda dessa folks rättigheter.

Herr talman! För en gångs skull — det är inte så ofta — vill jag hålla med Hans Göran Franck. Jag tycker att det känns viktigt inte bara att ge utlopp för de starka känslor vi kanske alla har i det här sammanhanget utan också att försöka diskutera konstruktivt de problem som finns och försöka få litet klarare besked om var regeringen står i ett par viktiga frågor. Gunnar Hökmark uttryckte det verkligen mycket väl när han sade att det handlar inte bara om att ockupationen skall ta slut, utan också om att freden skall få en start. Då finns det ju några nyckelpunkter som måste belysas ytterligare. Jag är glad att höra att utrikesministern kommer att besöka sin kollega i Israel och få tillfälle att ta upp de här sakerna, att ta reda på hur det egentligen är med erkännandet av resolutionerna 338 och 242, inte bara från Israel utan också från PLO, Jordanien osv. Hur är det t.ex. när det gäller Jerusalem? Finns det något utrymme för några eftergifter från någon sida i denna fråga? Och skall vi kunna lita på PLO:s påstående att förintelseparagrafen i den nationella stadgan inte längre gäller? Den finns inte med i fredsdeklarationen. Den finns inte med i andra senare program, och man säger — kanske med litet, litet svaj på rösten — att den är icke längre gällande. Har regeringen under senare tid försökt att få något klart besked på denna punkt? Slutligen — det kanske inte kan vänta till den 7 maj: Vill utrikesministern försöka undersöka eller har regeringen undersökt kanaler för humanitärt bistånd, framför allt i Gaza som kanske är det område där invånarna har det svårast? Finns det möjligheter att släppa fram bistånd? Är utrikesministern, som jag frågade, beredd att påverka sina partivänner, så att jag kan få bifall till min motion om ökat bistånd till de här områdena? Jag har full förståelse för att utrikesministern inte hann svara på mina frågor i sitt första inlägg. Riksdagens debattregler är stränga och tiderna korta. Men jag hoppas, nu när jag har haft min sista möjlighet att säga någonting, att jag får litet mera svar på just de här brännande frågorna.

Herr talman! Efter det jag hade hållit mitt förra anförande fick jag höra av en kollega här i kammaren att jag inte hade träffat några företrädare för Fred Nu-rörelsen under mitt besök i Israel. Egentligen borde jag ju ha blivit förvånad över påståendet, men efter en uppringning från en journalist i eftermiddag vet jag att Israels ambassad har varit i farten. Låt mig bara, herr talman, säga att jag inte avslöjade mina kontakter vid förhöret på Tel Avivs flygplats. Jag tänker inte göra det här heller. Låt mig knyta an till det som Hans Göran Franck sade. Det pågår faktiskt också i Israel en omfattande debatt om förhandlingar och om en internationell fredskonferens. David Krivine, ledarskribent i Jerusalem Post, skrevien debattartikel den 26 januari ett par meningar, som är värda att lyssna till och som bör tas med i kammarens protokoll. Så här säger han i min översättning: ”PLO är redo att förhandla inom ramen för en internationell konferens. Det skulle kunna vara tillräckligt. Förhandlingen i sig är en form av erkännande.

Utfrågaren, Kalle Högberg, replikerade — Jag refererar fritt ut minnet: —- Ja, men organisationen, vad säger den? Yassir Arafat avbröt mycket snabbt och sade: —- Ni talar med ordföranden i PLO! Herr talman! Detta visar att öppenheten finns både på den israeliska sidan och inom PLO. Det är också alldeles självfallet så som David Krivine säger, att om man sätter sig vid förhandlingsbordet är det i sig ett erkännande.

Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att regeringen är beredd att pröva olika vägar för att söka bidra till en bättre social och ekonomisk utveckling i de ockuperade områdena. Det är viktigt att vi ökar vårt bistånd genom UNRWA och på annat sätt. Jag erinrar om att Sverige i fjol förskotterade en del av vårt reguljära bidrag till UNRWA på grund av att organisationen hade finansiella problem. Centerpartiet har i partimotion i januari föreslagit ytterligare 10 milj.kr. till UNRWA utöver regeringens förslag, och om socialdemokraterna ville sluta upp bakom detta skulle det vara en väl motiverad och angelägen åtgärd. Nu har också Anita Bråkenhielm ett förslag, men det vore verkligen önskvärt om vi i utskottet kunde enas om ytterligare bidrag, och med de motioner som föreligger har vi en uppenbar möjlighet att göra det. När jag var i Gaza besökte jag UNRWA och dess skolor, sjukhus och hälsocentraler. Det är uppenbart att det är en betydande insats som görs där nere. Sverige ger ett stort bistånd, och även svenska organisationer, som t.ex. Rädda barnen gör ansenliga insatser. Behoven är stora och har Prot. 1987/88:65 självfallet också ökat. Sverige kan fortsätta Olof Rydbecks värdefulla arbete 9 februari 1988 när det gäller att förbättra förhållandena för flyktingarna. Befolkningen möjligheter till arbete och försörjning är dåliga och har försämrats genom den sista tidens utveckling. Inga varor exporteras ju från de ockuperade områdena. EG har upprättat ett handelsavtal med Israel, och det omfattar även export från de ockuperade områdena. På grund av oroligheterna har det dock lagts på is, och det vore positivt om man kunde få i gång en export därifrån. Jag hade nyligen en genomgång med en konsult som med stöd av BITS har byggt upp ett projekt i Egypten avseende produktion av jordbruksprodukter. Om något liknande kunde genomföras för Gaza-området vore det mycket intressant. Vi har från mitt parti i en motion tagit upp möjligheterna att förbättra jordbruksmetoderna, att vidareutveckla produkterna både för den inhemska marknaden och för export och dessutom att utveckla hantverket. Det finns alltså åtminstone några förslag till hjälp och förbättringar i detta sammanhang.

Herr talman! När jag bröt igenom sexminutersvallen i mitt första anförande hade jag framhållit att regeringen har lämnat riksdagen en balanserad bild av problemen i Mellersta Östern. Jag ställde också frågan vem Israel skall förhandla med. Jag sade vidare att det enligt den svenska regeringen är PLO som har palestiniernas förtroende och som skall föra deras talan. Orsaken till problemet på den punkten är inte bara den omständigheten att PLO på sitt program som första punkt har en förintelse av Israel. Herrar Karl-Erik Svartberg och Hans Göran Franck säger nu att det har skett en förändring i Yassir Arafats synsätt och att denne är beredd att inom ramen för en konferens diskutera ändrade förutsättningar för att erkänna Israel. Det är ju bra att den svenska riksdagen får sådana uppgifter, som åtminstone för mig är av värde när det gäller att bedöma vilka förutsättningar som finns att få till stånd en försoning eller i varje fall en förhandling. Det är möjligt att den svenska regeringen har tippat rätt när den menar att PLO är den part som har kapacitet att förhandla med Israel: Det är inte mig emot — för mig är det fullständigt egalt om det är FN, någon stormakt eller PLO som hjälper fram en fred med Israel. Man skall bara komma ihåg att både för Israel och för palestinierna är frågan om rätten till ett eget land baserad på begrepp som frihet, demokrati och social utveckling och att vi verkligen talar om säkra och erkända gränser. Herr talman! Som det nu har utvecklat sig står många förhoppningar till de mera besinningsfulla i Israel när det gäller att ge freden en chans i Mellersta Östern. För detta krävs en allt tydligare internationell opinion, och detta är ett krav som har starkt fäste i Israel, där ”Fred Nu” och andra rörelser verkar i samma riktning, nämligen för ett hemtagande av de israeliska soldaterna från de ockuperade områdena och för en utveckling i fred och samarbete både inom det egna landet och i förhållande till omvärlden. Detta en utveckling som praktiskt taget en hel värld har stora förväntningar på.